Herr talman! Kvaliteten på den luft vi andas och det vatten vi dricker är av livsavgörande betydelse för oss. Ändock väcker inte diskussionen kring föroreningen — kanske man rentav kan säga förgiftningen — av luft och vatten samma debatt och samma upprördhet som t.ex. kärnkraftens risker, speciellt inte hos centerpartiets företrädare. Är det kanske därför att den risk mänskligheten utsätts för genom förorening av luft och vatten kommer smygande och att skadorna inte så lätt kan härledas till luft och vatten? Eller betraktar vi ren luft och rent vatten som något så självklart i Sverige att vi inte har fantasi nog att föreställa oss riskerna? Luftföroreningarna har på vissa orter på grund av koncentration av avgasutsläpp och rökgasutsläpp nu nått en sådan omfattning att forskarna slagit larm. Även allmänheten har börjat känna av problemen påtagligt. Det är därför hög tid att program för effektiva motåtgärder görs upp såsom skissas i motionen 521 och i reservationen 2. Jag vill nu i mitt anförande koncentrera mig på vattenvården, speciellt beträffande färskvattnet som används till dricksvatten. Den vattenvårdskonferens som hölls i FN:s regi i mars 1977 med deltagande av över 150 stater medförde inte så uppseendeväckande rubriker i massmedia som en del andra FN-konferenser. Troligen är orsaken den att det på vattenförsyningens och vattenvårdens område inte finns så hårda motsättningar mellan u-land och i-land och att alla länder har någon form av vattenproblem. Det är kanske tveksamt om det går att föra i hamn konferensens beslut att man före 1990 skulle ge alla världens människor nära tillgång till färskvatten av tillräcklig mängd även för det sanitära behovet — och vatten av god kvalitet. För detta behövs många tekniska och vetenskapliga insatser i samarbete på regional och internationell nivå. Sverige har god tillgång på dricksvatten. Av stort intresse har det också internationellt varit att Sverige som enda industriland förmått att minska sin vattenförbrukning, bl.a. genom en effektiv återanvändning av vatten i industrin. Inom jordbruket har dock vattenförbrukningen ökat kraftigt på grund av ökad bevattning. Men det är ändå en del av besluten vid FN:s vattenvårdskonferens som berör Sverige, speciellt de resolutioner som gäller vattenkvaliteten och vattenföroreningarna. Det är t.ex. fråga om en resolution med följande innehåll: Gemensamma och planerade aktioner är nödvändiga för att undvika och bekämpa effekterna av miljöförstörelse och där det är nödvändigt för att skydda och förbättra kvaliteten på vattenresurserna. Det gäller också resolutionen om vattenförbrukning i jordbruket, som bl.a. stadgar att man måste ta med även hälsoaspekter när man planerar för vattenanvändning i jordbruket. Herr talman! Från dessa resolutioner på det internationella planet är det en rak väg till ett av de problem som vi diskuterar i kväll, nämligen den fara för vattenföroreningar som överdriven gödsling kan utgöra. För en tid sedan blev jordbruksministern intervjuad i tidningen Land. Även om jordbruksministern inte helt avvisar att överdrifter i användningen av handelsgödsel kan ge hälsorisker, så tror han inte att det behövs centrala initiativ eller restriktioner i användningen. Men nu är det otvetydigt så, att i vissa kombinationer lätt jord, bevattning och kvävegödsling uppstår föroreningar av grundvattnet. Och då måste naturligtvis de mödrar, vilkas spädbarn förbjuds dricka vatten från familjens brunn, fråga sig om det inte går att ändra på mängderna av kvävegödsel och bevattning, så att vattenförorening kan undvikas. Men det har varit svårt att få gehör för sådana synpunkter. Utan att påstå att handelsgödsel kan undvaras — som fru Anér antytt i sitt särskilda yttrande -— vill jag dock inte i likhet med jordbruksutskottets majoritet förminska problemet till att man inom några delar av landet bör visa särskild försiktighet med användning av handelsgödsel. Lätt genomsläppliga jordar finns inom många landskap, bevattningen inom jordbruket är i ständig utveckling och mängden handelsgödsel ökar starkt. Det kan bara leda till en katastrofal urlakning i vårt grundvatten - om inga begränsningar görs. Det har visats i flera forskningsrapporter och undersökningar, som herr Silfverstrand sedan kan redovisa. Den 10 april 1975, när jag första gången tog upp problemet i riksdagen, försökte man från framstående jordbrukarhåll göra mina påståenden om handelsgödsels inverkan på grundvattnet till åtlöje. Nu är man beredd att diskutera dem, även från centerpartihåll, men jag tycker att man tar i problemet med silkesvantar. De ekonomiska intressena står här mot miljöintressena. Beträffande bevattning och gödsling av potatis vill jag säga att det ju är ett intressant faktum, som framhålls i lantbrukshögskolans rapport, att denna behandling av potatisåkern ger en tyngre och därmed bättre betald skörd, men det blir mera vatten i potatisen. Det är alltså konsumenten av potatis som förlorar på odlingsmetoden och på den stora användningen av handelsgödsel och bevattning. Jag och många andra inom socialdemokratin anser att man snarast möjligt måste utreda de hälso och miljöeffekter som handelsgödseln under vissa förhållanden ger. Vi är också några som anser att en utredning bör ske jämsides med en försöksverksamhet inom något hotat område, t.ex. Skåne. Genom markanalyser, informationskampanjer, mängduppgifter samt en skärpning när det gäller riskvärdena för nitrathalten i vatten borde man kunna mäta effekterna i förhållande till värdena för ett oberört kontrollområde. Först då synes man kunna bevisa eller motbevisa klagomålen om övergödsling. Kontrollen av vattenkvaliteten är starkt splittrad på de centrala instanserna i Sverige. Grund och ytvattnet kontrollerar naturvårdsverket, när det gäller vattnet i kranen har socialstyrelsen hand om hälsokontrollen, men när vattnet är på väg in i munnen eller livsmedlet är det livsmedelsverket som är ansvarigt. Hur vore det egentligen med ett samordningsorgan på detta område för ämbetsverken? Herr talman! Människors oro för sin och sina barns hälsa manar oss att göra något på detta område. Forskarnas rapporter bevisar att vi måste göra något. Vad väntar vi på? Kanske fattas det ett klart åtgärdsprogram med en prioritering. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 vid jordbruksutskottets betänkande i vilken krävs en skyndsam utredning, eventuellt med försöksverksamhet.

Herr talman! Vad väntar vi på, frågade fru Lundblad. Jag skulle kunna svara med att säga att vi har väntat på ett regimskifte i vårt land. Det tycks som om allt det som man inte hunnit med på över 40 år nu plötsligt skall hända på någon månad, medan den nya regeringen alltjämt arbetar med den gamla regeringens budget. Jag skulle, herr talman, gärna önska att vi kunde komma bort från den här attityden i vår så viktiga miljödebatt. Det förvånar mig att både herr Lundkvist och fru Lundblad trots ett synnerligen ambitiöst och enhälligt utskottsbetänkande av någon underlig anledning vill provocera en debatt, där de tunga sakfrågorna inte är huvudsaken. I varje fall tycker jag att herr Lundkvist använde sig av en mycket förvånande partifanatisk agitationsstil. Han sade att det tar tid att skaffa sig erfarenheter av regeringsarbetet. Ja, det tog över 40 år att väcka till liv alla de mycket förnämliga ambitioner som behandlas i detta utskottsbetänkande. Herr talman! Jag vill hänvisa till utskottsbetänkandet, där vi har en synnerligen omfattande och vetenskapligt styrkt redovisning av de här för vår miljöpolitik mycket väsentliga frågorna. Än en gång vill jag betona att det har varit mycket obetydliga meningsskiljaktigheter mellan de olika partierna i utskottet. Jag beklagar därför att man av någon helt annan anledning än miljöpolitisk ambition försöker skapa en klyfta. Jag hoppas att vi snart skall kunna vinna så mycket erfarenhet och rutin på bägge håll att vi skall komma ifrån den debattnivån. Då tror jag också att vi har den största chansen att göra en gagnrik insats för miljöpolitiken i vårt land. Här försöker man i anledning av tre reservationer att dra i gång en debatt och skapa klyftor. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att den socialdemokratiska minoriteten i dessa reservationer inte har kunnat presentera några exakta och konkreta alternativa förslag. Framför allt har man inte velat visa någon vilja att satsa ekonomiska resurser på att genomföra något på detta område. I stället uttrycker man sig i mycket allmänna ordalag utan att ha något stöd av vetenskapen. Reservanterna använder formuleringar av typen: ”man har anledning att tro” och Si vårt land tycks det och det bli följden”. Reservationerna utmynnar i att riksdagen skall ge regeringen till känna att det inte räcker med det som hittills gjorts inom miljövården. Att det som gjorts hittills inte är tillräckligt vill jag gärna hålla med om. Svante Lundkvist säger att vi inte har ett samlat grepp om miljövården. Fru Lundblad säger att nu är det tid att skaffa sig ett samlat grepp om 150 och en överblick över de här svåra frågorna. Det har varit på tiden mycket länge. Det är lika angeläget nu som det har varit under en mycket lång period. Jag håller med de båda talarna att det rent av är hög tid. Vi skall hjälpas åt att skaffa de resurser och skapa det underlag som behövs för att kunna fatta dessa viktiga beslut. Jag vill här ta ett enda litet exempel. Det gäller debatten om man skall tillföra näringsämnen. Det har plötsligt blivit en modesak att det är fult att tillföra växterna näringsämnen. Jag vill med en gång väldigt hårt slå fast att all överdosering, all överanvändning av näringsämnen är förkastlig. Men, fru Lundblad, det finns inte någonstans i den mycket förnämliga undersökning som lantbrukshögskolan har gjort klara belägg för samband mellan användningen av näringsämnen till växter och föroreningarna i vatten. Sedan behagar det fru Lundblad att med urskillning citera ur utredningen som det passar henne. Hon har i utredningen kunnat konstatera att potatisen blir större och får en större vattenhalt om man vattnar den mycket och ger den mycket kväve. Det behövs inte några nya undersökningar för att bevisa detta — det vet vi redan tidigare. Men detta är ett sätt att läsa en utredning som utskottsmajoriteten inte gärna kan godkänna, utan vi måste försöka driva våra linjer med hjälp av mera vetenskapligt underlag. Jag blev väldigt förvånad när Svante Lundkvist plötsligt drog in hormoslyrfrågan i den här debatten. Det är helt klart att vi som politiker har att ta hänsyn till människornas oro. Vi måste ta ansvar för människornas situation i miljön, människornas hälsa osv. Jag vill därför fråga om Svante Lundkvist redan har ångrat att utskottet tillstyrkte en centermotion om hormoslyrförbudet, ett beslut som fattades efter det, nu aktuella beslutet. Den debatten kommer vi till i ett senare sammanhang. Jag vill bara kommentera den nu, eftersom herr Lundkvist tog upp den saken. Låt mig säga: försök inte driva fram en debatt med syfte att visa att vi skulle ha lägre ambitioner när det gäller att lösa de mycket väsentliga sakfrågorna om användningen av handelsgödsel i jordbruket, om ozonskiktet i jordatmosfären och om luftföroreningarna!

Det behövs t.ex. i frågan om användningen av handelsgödsel i jordbruket ett mycket ambitiöst försöks och forskningsprogram, men ingen av socialdemokraterna har här talat om att man är villig att satsa péngar på detta. I stället har man tidigare skrutit över att man gjort prutningar i budgeten. Det krävs omfattande resurser för att få en klar bild av effekterna av olika givor av näringsämnen till växterna i form av skördeutfall, vattenföroreningar och annat. Vi behöver mycket av forskning och insatser på detta område. Jag behöver bara hänvisa till att vi nyligen fått på våra bänkar — kanske rent av i dag — en alldeles ny utredning, där man tar ställning till vår framtida produktionsmålsättning och till rader av viktiga problem som hör samman med denna. Samtidigt pågår ett mycket omfattande utredningsarbete inom vattenlagsakkunniga i dessa frågor. Det är mycket förvånande att man mot denna bakgrund nu helt plötsligt försöker antyda att stora försummelser har skett under de gångna vintermånaderna. Det rimmar inte väl, herr Lundkvist, att ni räknar upp denna rad av krav samtidigt som ni i en budgetekonomisk debatt vill minska resurserna för både miljöpolitiken och jordbruket. Reservationerna är som jag sade så pass allmänt hållna att ett beslut i enlighet med dessa eller i enlighet med utskottsmajoritetens förslag egentligen inte innebär någon skillnad i sak. Jag vill dock med kraft framhålla att vi i formuleringarna i utskottsbetänkandet i de tre frågor, där man avgivit en allmänt hållen reservation, gjort hänvisningar till vad som händer runt om i världen och till naturvårdsverkets arbete. Vi har också givit uttryck för långt gående förväntningar och ställt ambitiösa krav, som vi räknar med att vi efter hand skall få möjlighet att effektuera i mån av resurser, såvida inte oppositionen lyckas med att inskränka dessa. Vad gäller blyhalten i luften är en lång rad aktuella åtgärder uppräknade i utskottsbetänkandet medan andra är på väg att föreslås. Vi har varit så pass generösa att vi trodde att vi skulle kunna göra herr Lundkvist på gott humör, vilket dock inte lyckades. Vi har sagt att vi är beredda att vandra vidare med rader av åtgärder på vägar som man redan slagit in på. Jag tycker att dessa åtgärder är så pass ambitiösa och angelägna för sakfrågan, nämligen vår omvärld och vår miljö, att det skulle vara orätt om vi nu skulle bita oss fast vid ett litet småaktigt gräl av partifanatisk karaktär.

Herr talman! Nej, herr Larsson i Borrby, det här var väl ändå att göra det litet väl enkelt. Herr Larsson säger att man gått och väntat på ett regimskifte och att den nya regeringen nu sitter på den gamla regeringens budget. Därför skulle den inte kunna fortsätta med de uppgifter som vi såg framför oss som angelägna och nödvändiga för att fullfölja ett aktivt miljövårdsarbete. Nu väcker det herr Larssons i Borrby förvåning att vi när vi fick vårt arbete avbrutet ger den nya regeringen de här förslagen. Förslag som skulle kunna leda fram till en kontinuitet i miljövårdsarbetet som naturligtvis är utomordentligt angelägen. Herr Larsson i Borrby säger att den nya regeringen kanske inte kan klara de här uppgifterna därför att oppositionen prutar på anslagen till miljövårdsforskning. Men det är ju tvärtom, herr Larsson i Borrby! Trots att vi lyckades kornma med en i pengar räknat något billigare budget än vad regeringen kunde åstadkomma inom jordbrukshuvudtiteln så hade vi berett utrymme för ett ökat anslag till miljövårdsforskning. Och så frågar herr Larsson i Borrby: Ångrar herr Lundkvist sig för det här beslutet som vi tog när det gällde hormoslyr och som vi grundade på den oro som vi visste att människor kände.

Men här — där vi påtagligt kan påvisa att vi har bekymmer bl.a. för nitratutfällning — skulle vi inte ens våga oss på att försöka åstadkomma ett mer samlat program för ökad varsamhet. Och det som då oroar mig är det uttalande av jordbruksministern som tidigare åberopats och som jag skall citera ur tidningen Land. Jordbruksministern säger: ” Åtgärder för att begränsa användningen av handelsgödsel är inte på minsta sätt aktuella, vare sig av miljöhänsyn eller för att dämpa produktionen av spannmål.” Vi diskuterar inte i dag produktionen av spannmål. Vi diskuterar miljöhänsyn. Och då vill jag ställa frågan direkt till jordbruksministern: Är inte åtgärder för att begränsa användningen av handelsgödsel på minsta sätt aktuella?
Herr talman! Till jordbruksutskottets ordförande vill jag säga att det faktiskt är en otålig väntan på åtgärder. Redan 1975 tog jag upp problemet i en debatt i riksdagen, men då var det ingen som trodde mig. Sedan har jag väntat på bevis, och de kom i september 1976, när naturvårdsverkets rapport låg på bordet. En vecka senare ställde jag min fråga till jordbruksministern om vad man kunde tänka sig att göra åt det här problemet. Nu har det alltså gått åtta månader sedan naturvårdsverkets rapport kom med mycket klara bevis för att gödsling i jordbruket i för stora kvantiteter kan, tillsammans med ökad bevattning, medverka till förorening av dricksvattnet. Jag tyckte detta var allvarligt, och jag tycker det fortfarande. Vi borde snarast göra något åt problemet, speciellt när så viktiga organ som både naturvårdsverket och lantbrukshögskolan har kommit med stora utredningar på området som klart visat detta samband. Det är alltså inga slagord i debatten, herr Larsson i Borrby, det är faktiskt så att människor man möter kräver att det skall ske någonting på det här området. Och att det även inom jordbrukarkretsar finns en viss oro kan vi höra av att man ofta i radions jordbruksprogram tar upp dessa frågor men tyvärr inte kommer med några lösningar på pro blemen. Beträffande talet om att vi själva inte skulle vilja medverka till någon forskning kan jag bara hänvisa till vad Svante Lundkvist nyss sade om de ökade anslag som vi har anvisat till miljöforskning i det socialdemokratiska budgetförslaget. Till slut: Vi vill ha en utredning på det här området mycket snabbt. —- Det finns egentligen inga frågor, det finns bara människor, sade en filosof. Politik är ju människornas vardag. När jag går omkring i nordvästra Skåne möter jag ofta denna vardag hos de mödrar vilkas spädbarn inte får dricka vatten. De bär inom sig en oro: Vad händer med våra barn, vad händer med oss? Jag tycker att vi som politiker måste följa upp de frågorna, och det är därför, herr Larsson i Borrby, socialdemokratin har krävt en utredning på detta område och det är därför herr Silfverstrand och jag har velat medverka till att man t.ex. i Skåne tog upp ett åtgärdsprogram snarast möjligt.
Herr talman! Låt mig först välkomna det litet mera sansade tonläge och den litet mera sakligt betingade debatt som vi plötsligt har fått. Har jag kunnat medverka till det är jag väldigt glad. Det tjänar vår miljödebatt. Jag vill fråga herr Lundkvist: Vilken planeringsverksamhet är det som vi inte vill fortsätta? Vad har herr Lundkvist för stöd för ett sådant påstående som att vi inte vill fortsätta planeringsverksamheten? Vad har herr Lundkvist för stöd för att påstå att majoriteten till varje pris vill avstyrka framställningar när det gäller miljöpolitiken? Vilken konsekvens är det han efterlyser? Här har vi som exempel tagit frågan om hormoslyr. Den berörde i hög grad människorna och väckte deras oro, sägs det, och det är riktigt. Men det är väldigt viktigt i sammanhanget att vi hade ett utomordentligt stöd av en enhällig forskarkår, som bestämt sade ifrån att vissa kemikalier —- i det här fallet dioxinerna — har en hög toxicitet. Det var därför vi sade att de bör utmönstras, och dessutom fann vi ju att det var ett starkt krav från människorna.

Fru Lundblad säger återigen att hon har varit otålig länge, och det har jag inget att invända emot. Det må hon ha varit, och det må ha varit mycket befogat. Jag hoppas att hon efter hand skall få uppleva att man tillmötesgår hennes önskemål i en mera ambitiös takt än den hon har tyckt sig kunna iaktta under sin här flera gånger beskrivna långvariga oro.

Herr talman! Nyss sade herr Larsson i Borrby att vi plötsligt hade fått in en lugnare ton i debatten. Jag förde den här diskussionen i mitt första inlägg från utgångspunkten att vi, när vi satt i regeringsställning, upplevde att det fanns förståelse för vissa miljöfrågor hos såväl centerpartiet som folkpartiet. Jag ansåg därför att det var vår plikt att försöka medverka — genom förslag till åtgärder som vi nu reser motionsvägen —- till att sådana miljövårdsfrågor också kan hanteras kontinuerligt under den nya regeringens ledning. Skulle det vara något fel på den tonen? Jag tycker fortfarande att det är anmärkningsvärt att herr Larsson i Borrby med — låt mig gärna säga — ganska snorkiga formuleringar i sitt första inlägg gjorde gällande att det här var någonting som man inte behövde befatta sig med, för det fanns inget konkret innehåll i de yrkanden som socialdemokraterna här har ställt. Nu säger herr Larsson i Borrby: Vad är det för någonting som vi inte har tillmötesgått i utskottet? Läs de här reservationerna, så får herr Larsson i Borrby se vad vi är ute efter och syftar till. Och detta är allvarliga ting. Det är fråga om att åstadkomma ett handlingsprogram för hur vi skall begränsa användningen av handelsgödselmedel. Vi går inte ut och säger att man skall tala om ett förbud. Vi var överens om ett förbud när det gällde hormoslyr på grund av oron. Här vill ni inte ens vara med om att försöka åstadkomma en samordning av forskning och andra åtgärder för att vi skall kunna få ett handlingsprogram så att vi vet vad vi gör framöver. Det gäller en situation där vi upplever att användningen av kvävegödselmedel både i skogen och i jordbruket ökar, och där vi upplever konsekvenser av den karaktär som påvisas i den här motionen beträffande Skåne. Har inte de människor som får sitt dricksvatten förstört anledning att känna oro för vad det är som pågår? Nej, herr Larsson i Borrby, det här är för angelägna ting för att man skall försöka vifta bort dem på detta sätt. Jag väntar med spänning på ett svar från jordbruksministern om hur han ser på den här frågan, om han är beredd att ta avstånd från det uttalande i tidningen Land där han säger att det är icke på minsta sätt aktuellt att eftersträva en sådan begränsning av konstgödselmedel som det här är fråga om. Jag tycker att det är ett mycket hårt uttalande, som strider mot vad även många jordbrukare har sagt till mig att de finner angeläget i detta sammanhang.
Herr talman! Låt mig bara få göra en kommentar till frågan om föroreningarna i vårt grundvatten. Jag vill gärna välkomna de citat som fru Lundblad gjorde om den svenska regeringens mycket uppmärksammade insats i FN:s vattenkonferens för några veckor sedan. Det är en mycket viktig fråga, och det var också en mycket stor glädje för Sverige att få spela en så pass betydande roll i dessa sammanhang, inte minst genom att vi hade förmånen att kunna nominera en så värdefull expert att hon, dvs. fru Malin Falkenmark, av FN-konferensen valdes till generalrapportör. Till herr Lundkvist vill jag säga att här är ingen som vill vifta bort problemet med förorening av grundvatten. Men det märkliga är att ingen kan peka på det klara sambandet — det är det jag har väntat på. Men i de undersökningar som har gjorts, t.ex. på Ultuna, kan man inte visa på något samband mellan användning av näringsämnen till växter och förorening av grundvatten. Det är helt klart, som fru Lundblad säger, att använder man en förfärlig massa av dessa ämnen och bevattnar dessutom, så blir det tokigt. Det förstår var och en. Men låt mig bara säga, herr Lundkvist, att detta är en mycket viktigare fråga på sikt: Det kan hända att åtta miljoner människor i ett land inte utan vidare kan använda friskvatten som transportmedel för föroreningen från sina vattenklosetter. Av de debatter som fördes på FN:s vattenkonferens framgår att det är möjligt att vi får lära oss en annan teknik. Det kan hända att det vattnet, som är berikat med näringsämnen, bör gå tillbaka i vissa sammanhang med filtrering från jordens yta i stället för att som nu pumpas ned i grundvattnet. Det är fråga om en stor och intressant debatt, och den kan man inte vifta bort så enkelt som herr Lundkvist här försöker göra, med att säga att det skulle vara några bönders fula ekonomiska intressen — som också fru Lundblad här antyder - som är orsaken till allt detta.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på herr Lundkvists argumentation för de två reservationerna måste jag nog, även om det är sent på kvällen, säga god morgon herr Lundkvist — god morgon därför att herr Lundkvists argumentation tyder på en viss yrvakenhet. De problem som tagits upp nu har varit kända under lång tid. Den förra regeringen ansåg sig inte ha anledning att aktualisera dem. Det är först sedan socialdemokraterna har kommit i opposition som herr Lundkvist blivit på det klara med vad han borde ha gjort som jordbruksminister. Det är naturligtvis ett framsteg som jag hälsar med tillfredsställelse. Jag känner till fru Lundblads engagemang i miljöfrågorna och hennes äkta oro för riskerna med handelsgödsel. Men vi måste ju också vara medvetna om att om vi skall få goda skördar och långsiktigt kunna upprätthålla markens avkastningsförmåga måste vi tillföra växtnäring. Stallgödseln räcker inte på långa vägar, utan vi måste utnyttja handelsgödsel. Det förefaller som om inte alla skulle ha klart för sig att det är samma slag av växtnäring i bägge fallen. Vi kan inte heller tillgodose växternas näringsbehov med något slags hokuspokus. De miljöproblem som är förenade med intensiv gödsling hänger, som utskottet skriver, samman med den urlakning av näringsämnen som sker. Den urlakningen drabbar inte bara handelsgödsel utan också — och i högre grad — biologiskt material i marken. Miljöproblemet är alltså inte, som somliga tycks mena, enbart knutet till handelsgödselmedel. Det är en självklar uppgift för berörda myndigheter att följa vad som sker på det här området. Det är också en uppgift för forskningen på bl.a. lantbrukshögskolan att noga analysera effekterna från miljösynpunkt av den teknik som används inom jordbruket. Däri ingår effekterna av intensiv gödsling. De erfarenheter som man får fram skall sedan ligga till grund för rådgivningen på området. Jag finner det därför inte nu direkt meningsfullt att tillsätta en särskild utredning för att ställa samman kända fakta på det här delområdet. Vi följer frågan med stor uppmärksamhet, och det kan bli anledning att senare ta upp den i ett större sammanhang. Jag har visserligen uppfattat att fru Theorin skall argumentera för reservationen 2 till utskottsbetänkandet, men jag vill redan nu säga att frågan om miljöeffekter av de s.k. freongaserna i sprayförpackningar under de senaste åren har väckt ökad uppmärksamhet. Diskussionen har främst gällt huruvida det s.k. ozonlagret, som finns runt jorden och som skyddar oss mot alltför stora doser ultraviolett strålning, påverkas av freonutsläppen vid jordytan. Problem av den globala karaktär det här är fråga om är komplicerade och svåra att vetenskapligt kartlägga, så svåra att det har ansetts omöjligt för ett enskilt land av Sveriges storlek att ensamt lösa dem. Från svensk sida har därför hävdats att här krävs ett internationellt samarbete. På initiativ av bl.a. Sverige har studier påbörjats inom OECD och inom FN:s miljöprogram. Stora forskningsinsatser har gjorts också i USA. Under våren har freonproblemen diskuterats vid två stora internationella konferenser i USA, där Sverige har varit representerat. Av meddelandet från den senaste av dessa konferenser, som avslutades så sent som i fredags, framgår att man i USA avser att lägga fram förslag om ett successivt införande av förbud mot tillverkning av freoner och användning av dem i sprayförpackningar. I Sverige är produktkontrollnämnden den myndighet som har att behandla problemen med freoner i sprayförpackningar. Nämnden har noga följt den här frågan men har velat avvakta redovisningen av de aktuella forskningsresultaten vid konferenserna och de amerikanska ställningstagandena innan man beslutar om svenska åtgärder. Jag tycker att det är rimligt, eftersom vi inte har något eget material att bygga på. De amerikanska besluten tycks nu vara nära förestående, och det är enligt min mening angeläget att vi snarast följer efter med motsvarande restriktioner i Sverige. Enligt vad jag har inhämtat från produktkontrollnämnden kommer den att inom den allra närmaste tiden ta upp den här frågan till behandling. När det gäller reservationen 2 skulle jag slutligen vilja säga att det är helt klart att föroreningarna från trafiken har blivit det allvarligaste luftvårdsproblemet i våra tätorter. Regeringen har därför bedömt det som angeläget att snabbt försöka vidta åtgärder av olika slag för att angripa det här problemet. Kommunikationsministern har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå förbättringar i typbesiktningssystemet. Utredningen skall också överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att man skall få till stånd en effektivare kontroll av att gällande bilavgasregler efterlevs. Härutöver kommer nu inom kort ytterligare en utredning att tillsättas. Direktiven är klara. Jag väntar på namnförslag från partikanslierna. Den utredningen får i uppdrag att överväga vilka andra åtgärder som kan vidtas för att minska luftföroreningarna från biltrafiken. Avsikten är att denna utredning skall göra en genomgång av tillgängligt material när det gäller hälso och miljöeffekterna av bilavgasutsläppen. Mot bl.a. den bakgrunden skall utredningen överväga vilka skärpningar av avgasreningskraven som bör genomföras. Utredningen skall också pröva vilka möjligheter som finns att genom en förbättrad trafikplanering och liknande åtgärder minska föroreningshalterna i framför allt de större tätorterna. De här direktiven överensstämmer såvitt jag kan förstå med vad man vill åstadkomma med den socialdemokratiska reservationen. Jag vill slutligen bara påpeka att vi genom beslutet om den här utredningen tillgodosett de krav på utredning av bilavgasfrågorna som riksdagen efter en borgerlig reservation i jordbruksutskottet uttalade redan 1974. Det speglar väl tydligt det intresse — eller kanske den brist på intresse — som den förra regeringen visade de här frågorna under sin regeringstid. Nu kommer utredningen att verkställas, och jag hoppas naturligtvis att utredningsarbetet skall leda fram till ett för miljövården bra resultat. Det är vad vi egentligen alla arbetar för.

Herr talman! Det är en något underlig situation som vi befinner oss i. Jordbruksministern är så nöjd med det sätt på vilket vi tidigare skött det här fögderiet att han inte finner någon anledning att ta nya initiativ. Jag för min del konstaterar att vi befann oss mitt inne i ett arbete. Också jordbruksministern kommmer att uppleva att det är så med regeringsarbetet — att det inte är någonting som man avslutar eller delar in i vissa perioder, utan det pågår kontinuerligt. Jag har redovisat att vi nu motionsvägen vill föra fram förslag till åtgärder som vi annars skulle ha tagit initiativ till om vi hade suttit kvar i regeringsställning. Men jordbruksministern är nöjd och säger till mig: ”God morgon, nu är herr Lundkvist yrvaken.” Jag skulle i stället vilja säga att det uppenbarligen är så att jordbruksministern i detta sammanhang har bestämt sig för att sova gott. Han talar om att han kanske senare skall vidta åtgärder. Jag tycker nog att det kunde finnas anledning för jordbruksministern att fundera över var vi kan hamna ur miljösynpunkt om den utveckling som vi har sett hittills när det gäller utnyttjandet av kvävegödselmedel i jord och skogsbruk fortsätter. Och det kunde finnas skäl att acceptera den tankegång som vi har fört fram, att vi behöver ett samlat program för att veta vad vi ger oss in på. Det är nästan litet genant att man redan efter denna korta tid i regeringsställning anser sig ha hunnit göra alla de erfarenheter som behövs, så att man utan vidare kan avvisa de tankegångar som förs fram från det parti som tidigare har haft regeringsansvaret. Vi försöker på detta som jag tycker mycket försiktiga sätt föra fram synpunkter som ni kunde ha nytta av i regeringsställning. Ni borde försöka vara litet mer öppna för vad oppositionen kan bidra med. Syftet måste ju ändå vara att tjäna saken — en bättre miljövård. Syftet kan inte vara att till varje pris slå vakt om den politiska prestigen. Och så, herr jordbruksminister, kanske jag kan få svar på den fråga jag ställde: Är det inte på minsta sätt aktuellt med något försök att av miljöhänsyn begränsa användningen av handelsgödsel?
Herr talman! Jag finner anledning att återigen påpeka att naturvårdsverkets rapport, som första gången lade fram bevisningen om förorening på grund av handelsgödsel, kom efter regeringsskiftet. Det var orsaken till att jag ställde en fråga till jordbruksministern, vilken jag också fick svar på. Det fanns alltså ingen klar bevisning under den socialdemokratiska regeringens tid, även om vi hade misstankar om att det fanns risk för vattenföroreningar. Nu säger jordbruksministern att man måste ha handelsgödsel för att få goda skördar. Jag har också sagt att jag absolut tror att handelsgödsel måste användas. Vad jag vänder mig mot är den överdosering och den stora bevattning som sker på många håll på grund av bristfälliga kunskaper och som orsakar dessa föroreningar i vattnet. Jag tycker inte om att man försöker hota med att det skulle bli mindre livsmedel om handelsgödsel används på ett försiktigare sätt. Jag är tacksam för att jordbruksministern lovade att vi skall få en utredning om luftföroreningen i stadsmiljön; jag tror verkligen att det är hög tid att man tar itu med det problemet. Men när det gäller just frågan om handelsgödsel i jordbruket skulle jag också önska att jordbruksministern ville ta initiativ till att vi fick ett försöksområde, ett kontrollområde, så att vi verkligen fick bevis för vilken inverkan gödselgivorna, bevattningen och kvaliteten på jord kan ha när det gäller vattenföroreningarna. Innan vi får en sådan försöksverksamhet och i samband med den en utredning tror jag inte det är möjligt att få så klara bevis att vi kan få de berörda jordbrukarna att ändra på sina odlings "metoder. Jag tror också att det är angeläget att det tas ett rejält tag i fråga om vattenkontrollen i Sverige så att vi får en bättre samordning —- det får inte vara så som jag nämnde i mitt första anförande.

Herr talman! Det viktiga är att tjäna saken, säger herr Lundkvist, och det kan vi vara överens om. Det är naturligtvis det viktiga i all diskussion som vi för i den här kammaren. Men där slutar nog enigheten. Vad jag har gjort nu är dels att jag har föreslagit regeringen — och regeringen har accepterat förslaget — ett förbud mot viss typ av fenoxisyror. Regeringen tillsätter också en utredning om avgasproblematiken, vilket uppfyller de önskemål som socialdemokraterna för fram i reservationen. Regeringen har sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor och förväntar ett förslag från produktkontrollnämnden. Vad som återstår av de önskemål som framförts från socialdemokraternas sida skulle möjligtvis vara frågan om handelsgödselanvändningen. Jag är litet förvånad över socialdemokraternas nyvaknade intresse för miljöfarorna på det här området, eftersom jag mycket väl minns hur företrädare för det partiet på 1960-talet talade om vilka enorma samhällsekonomiska vinster som skulle uppnås om bönderna lärde sig tilllämpa vad man då kallade känd teknik. Känd teknik innebar bl.a. att kraftigt öka gödslingen och att införa en ökad användning av kraftfoder. Bönder som inte gödslade fram optimala skördar var inte mycket värda i den tidens jordbrukspolitik. I dag är det populärt att tala om restriktioner. Herr Lundkvist har ställt en direkt fråga i det här sammanhanget — låt mig svara på den. Jag har många gånger sagt att en alltför kraftig gödsling både är miljöfarlig och oekonomisk. Det finns all anledning att i informationen till jordbrukarna framhålla att rekordskördar, framlockade genom rekordgödsling, inte är någonting att skryta med. Goda och jämna skördar är däremot något som såväl miljön och marken som den enskilde jordbrukaren mår bäst av. Det betyder att det i dag är fråga om information, fortsatt forskning och uppföljning. Jag vill gärna efter fru Lundblads senaste inlägg säga att jag skall ta fasta på hennes förslag. Vi skall ta upp en diskussion med lantbrukshögskolan och se om vi någonstans kan lägga ut ett försöksområde som vi sedan kan följa upp. En sådan åtgärd ingår naturligtvis också i departementets uppgift när det gäller att bevaka den här frågan.

Herr talman! Som jag framhöll i mitt första anförande har jag aldrig ifrågasatt den typ av gödsling vi diskuterar i samband med frågan hur vi skall driva en effektiv produktion, utan den har vi varit överens om. Men jag trodde också att vi var överens om — och det framgick ju av jordbruksministerns senare inlägg — att en överdrift icke är önskvärd, utan t.o.m. farlig, ur miljösynpunkt. Jordbruksministern säger i det sammanhanget: Det här skall vi klara med hjälp av ökad forskning och ökad information. Ja, vi måste ha en ökad forskning. Men jag tror inte att det räcker med bara information, eftersom vi ju konstaterat att vi sedan ganska lång tid redan har en god information om dessa problem. Vi behöver nu skaffa oss mera ve tande och kanske också möjligheter att på ett annat sätt angripa problemen för att förhindra att den situation som har uppstått i vissa delar av landet skall komma att uppstå i andra delar. Jag tänker då bl.a. på frågan om skogsgödslingen och de diskussioner vi där har framför oss. Vi kan således inte bara sätta i gång med mera gödsling, utan vi måste veta något om varthän det bär. Då går det inte att göra som jordbruksministern säger: vänta och se hur det går; litet senare kanske jag kommer med förslag till ett samlat grepp. Vore det inte vettigare, herr jordbruksminister, när vi nu kommer med vårt förslag, baserat på erfarenheter som vi har gjort under den tid vi hade regeringsansvaret, att ta fasta på detta förslag? Varför skall det, på grund av att förslaget kommer från socialdemokratiskt håll, behöva bli så att vi inte uppnår det som är det viktiga i sammanhanget, nämligen att vi snabbt kommer i gång med insatserna för att få det mera samlade grepp som jag föreställer mig att jordbruksministern måste medge att vi behöver? Jag tycker det kunde vara dags för den nya regeringen att slänga något av den nybörjaroro — om jag så får säga — som man känner inför att över huvud taget behöva ge med sig en tum till förmån för vad oppositionen kan ha för uppfattning. Här är det fråga om att åstadkomma bästa möjliga insatser, och det är ett gemensamt intresse. Det är därför som vi har drivit frågan på sätt som vi har gjort i jordbruksutskottet, och det är därför som vi i dag hoppas på riksdagens bifall till den reservation som vi har avgivit.

Herr talman! Nej, det är naturligtvis inte för att jag vill herr Lundkvist och socialdemokraterna något illa som jag för den här argumentationen. Jag har själv varit i oppositionsställning i denna kammare under så många år att jag vet hur smärtsamt det kan vara att inte få sina, som man tycker, kloka förslag igenom. Så ur den synpunkten kunde jag naturligtvis vara mycket tillmötesgående mot herr Lundkvist. Problemet med herr Lundkvists förslag är emellertid att han bara presenterar en punktlösning för en enda sak. Jag tror att tiden nu är inne att göra en helt övergripande analys av den miljöpolitik som har förts och formulera den i en långsiktig målsättning. Det gäller att formulera en miljöpolitik för framtiden som är mera generellt tillämplig, och där vi kanske också kan få fram en mer enhetlig lagstiftning. Vad jord och skogsbruket beträffar är det viktigt att få en anpassning till ekologins krav och en samordning med den fysiska planeringen kring våra mark och vattentillgångar. Det är ett stort projekt som kräver omfattande förberedelser. Vi kommer i departementet vid sidan av det löpande arbetet att försöka få fram riktlinjer för en sådan totalöversyn av den långsiktiga miljöpolitiken och hushållningen med naturresurserna. Då kommer den här frågan in i sitt naturliga sammanhang.

Herr talman! Jag har för avsikt att tala om reservationen 3 men först bara några ord om. reservationen 2. Jag skall sedan återkomma till vad både herr Larsson i Borrby och jordbruksministern har sagt. Reservationen 2 gäller luftföroreningarna från fordonstrafiken. Vi socialdemokrater åberopar bl.a. de alarmerande uppgifterna om den ökande luftföroreningen i Stockholms innerstad, som talar för att kraftfullare åtgärder än hittills måste sättas in. Jag ber därför herr Larsson i Borrby att noga studera de tabeller som jag nu skall visa på TV-skärmen. Där kan han få de fakta som han anser sig sakna i reservationen. Det är något förunderligt, eftersom fakta är ordentligt redovisade i miljövårdsmotionen, nr 521. Miljö och hälsovårdsförvaltningen i Stockholm redovisar i ett nyligen utkommet material de beräknade utsläppen av luftföroreningar från biltrafiken i Stockholm räknat i ton och år från personbilar, lastbilar och bussar. Bilden visar utsläpp av luftföroreningar i ton och år som personbilarna åstadkommer i Stockholm. Det är 125 000 ton kolmonoxid, 18 000 ton kolväten, 7 000 ton nitrösa gaser, 200 ton svaveldioxid, 150 ton blyföroreningar, 600 ton stoft och 5 ton av något som kallas CPAH, som är en sammanfattande engelsk beteckning för cancerframkallande polyaromatiska kolväten. Sammantaget får vi sådana utsläpp med 13 ton per år i Stockholm. Till denna bild kommer de stoftutsläpp som biltrafiken åstadkommer, och de uppgår till ca 15 000 ton per år, varav 5-10 ton kan uppskattas vara asbest från bromsband. De undersökningar som har gjorts i Stockholm visar att det finns ett mycket starkt samband mellan trafiktäthet och höga halter av kolmonoxid. Den andra bilden visar klart att biltrafiken är den största källan till luftföroreningar i Stockholm. I ett stapeldiagram redovisas biltrafikens andel av de totala utsläppen. Den mörkare delen av staplarna markerar de utsläpp som biltrafiken står för. Den ljusare delen betecknar ”övrigt” vari ingår utsläpp från industri, värme och kraftproduktion samt avfallsbränning. Kunskapen om industrins utsläpp är bristfällig, men de osäkraste värdena står stoft och tungmetaller för. Det som här kallas för CPAH, polyaromatiska kolväten, har visat sig vara cancerframkallande. De bildas bl.a. i förbränningsmotorerna. Alkylbly, som tillsätts i bensinen i syfte att höja oktantalet och minska knackningarna i motorn, har vid djurförsök givit skador på arvsanlagen. Hittillsvarande mätningar av föroreningarna från bilar är tillräckliga, herr jordbruksminister, för att visa att föroreningarna är ett mycket allvarligt problem. De behöver inte utredas mer. Det finns tillräckligt med material. På sina håll i Stockholm har uppmätts halter av koloxid som överstiger de riktvärden som rekommenderas av Världshälsoorganisationen och USA. Det åtgärdsprogram som krävs i den socialdemokratiska miljövårdsmotionen måste omgående planeras och påbörjas inom ett år. Den bor gerliga majoritetsskrivningen innehåller visserligen en redogörelse för hur oroväckande de höga luftföroreningshalter är som finns bl.a. i Stockholms innerstad, men slutsatsen är ändå — och här ber jag er läsa vad som står på s. 22 i utskottsmajoritetens skrivning — att man inte vill förorda några ytterligare åtgärder på förevarande område. Den socialdemokratiska motionen har visat på att det inom det här området är nödvändigt med en helhetssyn och med en serie av åtgärder. Det räcker inte med att ställa samman de uppgifter man redan har på luftföroreningsområdet. Det krävs gränsvärden för luftföroreningar, skärpt avgaskontroll och blyfri bensin. Trafiksanering är en viktig del, som dock inte allena löser problemen. Trots att vi i Stockholm har en medveten trafiksanering, har vi ändå under de senaste två åren fått in 30 000 fler bilar per dygn i Stockholms innerstad. Vi måste få ett stopp för denna utveckling och det snart. Vi kan helt enkelt inte acceptera att staden körs sönder av bilismen. Att vi har fått så många fler bilar i innerstaden beror på att kollektivtrafiken har blivit dyrare och sämre. På ett år körs det i Stockholms kommun upp bensin för en kostnad, som motsvarar kostnaden för hela kommunens skolväsen: en halv miljard kronor. Hur långt är en borgerlig regering beredd att gå i begränsande åtgärder för att uppnå en nolltillväxt i energiförbrukningen? Vill man bara fortsätta att utreda? Det kan visserligen vara ett bekvämt sätt för de medborgare som har det bäst ställt att med bilen ta sig in till jobbet, men det betyder i verkligheten att 5-10 gånger så mycket energi används som med kollektiva färdmedel. Kollektivtrafiken måste rustas upp avsevärt, om man skall kunna begränsa den privata bilismen. Herr talman! Det finns alltså alla skäl att stödja det socialdemokratiska kravet på ett samlat åtgärdsprogram, och jag yrkar därför bifall också till reservationen 2. Så till reservationen 3. I den socialdemokratiska miljömotionen 521 har vi tagit upp också frågan om hotet mot ozonskiktet och redovisar där att kväveoxider och klorgaser är ämnen, som påskyndar de ozonförstörande reaktionerna och bidrar till att minska ozonhalten. Tidigare i dag har riksdagen diskuterat en del av riskerna som finns för ozonskiktet, framför allt de s.k. freongaserna, som frigör klor. En inverkan på ozonskiktet har också kväveoxider, som kommer ut i luften från överljudsplanens avgaser, från atombombsexplosioner och från förbränningen av olja och kol men också i samband med användning av handelsgödsel. Majoriteten i utskottet använder många ord till att tala om freongasernas effekter på ozonskiktet, och det är med beklagande jag måste konstatera att också jordbruksministern har fastnat för att lösningen på problemen med ozonskiktet ligger i en begränsning av freongasernas användning. Utskottet har tidigare behandlat freongaserna och gjort mycket skarpa uttalanden, men trots riksdagens uttalanden 1976 fann produktkontrollnämnden för gott att inte vidta några begränsande åtgärder. Den ville först avvakta en internationell konferens i USA. Nu säger jordbruksministern att de amerikanska myndigheterna över väger att successivt förbjuda freongasernas användning. Enligt uppgifter som jag har fått via massmedia har man redan beslutat att förbjuda användningen av dessa gaser. Det skall bli intressant att se om produktkontrollnämnden och den borgerliga regeringen är beredda att i detta läge följa efter de amerikanska besluten. I den omfattande redogörelsen för freongaserna i utskottets majoritetsskrivning saknas emellertid de andra delarna, nämligen kväveoxidernas effekter på ozonhalten. Detta har över huvud taget inte berörts i majoritetens skrivning. Därför finns det anledning att fullständiga den redogörelse som uppenbarligen utskottets herr ordförande har behov av. Den finns att hämta i den socialdemokratiska miljövårdsmotionen. Vid förbränning av olja och kol förorenas luften med koldioxid och olika kväveföroreningar utöver de betydande utsläppen av svaveldioxid. Med en övergång till högre förbränningstemperaturer ökar utsläppen av kväveoxid. Valet av energikällor är därför av stor betydelse när det gäller påverkan av ozonskiktet. Av det skälet bör förbränningen av olja och kol minskas. Bikväveoxid i atmosfären är den faktor som framför allt påverkar ozonhalten, och den uppkommer i samband med den s.k. denitrifikationsprocessen. Denna process är en följd av bl.a. användningen av handelsgödsel, som har diskuterats så intensivt i kväll. Även när det gäller ozonskiktet finner vi att den borgerliga majoriteten är ointresserad av att begränsa användningen av handelsgödsel, trots de risker som föreligger. Om inga begränsningar införs, kommer användningen av handelsgödsel inom jord och skogsbruket att öka mycket kraftigt. Enligt gjorda prognoser skulle med en fortsatt tillförsel av handelsgödsel — och därmed tillförseln av kväveoxid - ozonmängden minska med några procent till sekelskiftet, vilket är mycket allvarligt, och med 15 96 till slutet av nästa århundrade. Detta i sin tur skulle medföra en 30-procentig ökning av den ultravioletta strålningsintensiteten. Därtill kommer utsläppen av kväveoxid från flyget, särskilt då överljudsplanen. Vart tog omtanken om den kommande generationen vägen, som i andra sammanhang alltid åberopas? Det är mot bakgrund av dessa fakta och således inte allenast användningen av freongaserna som kraven i den socialdemokratiska miljövårdsmotionen och reservationen nr 3 skall ses. Där begärs en samlad redovisning av olika utsläpp. En särskild utredning bör tillsättas, som kan redovisa detta och därtill redovisa vilka åtgärder som bör vidtas för att begränsa utsläppen. Med detta material som grund skulle Sverige därefter kunna aktualisera frågan om en internationell konvention till skydd för ozonskiktet. Det är alltså inte till fyllest, herr jordbruksminister, att avvakta internationella sammanslutningars aktivitet, när vi har kunskaper om de enorma risker som finns och när vi i vårt land, som är ett föregångsland inom miljövårdsområdet, borde kunna visa upp hur begränsningar skall ske. Herr talman! Det är med förundran jag konstaterar att så fort man rör vid känsliga områden och egna särintressen är den borgerliga majoriteten helt nöjd och obenägen till ytterligare ingripanden, förutom att man vill tillsätta en utredning. När stora ekonomiska intressen står på spel får miljövården vänta. Herr Larsson i Borrby har i sina första inlägg — det finns anledning att säga någonting om det också — rätt onyanserat kritiserat de socialdemokratiska reservationerna för att inte ha varit tillräckligt vetenskapliga. Jag vill på nytt hänvisa herr Larsson till motionerna. Där finns allt sakmaterial. Det inträffade kan möjligen lära oss att vi nästa gång skall skriva av motionerna i våra reservationer, men det är kanske litet onödigt att använda riksdagens tid på det viset. Vi har i våra reservationer åberopat de argument som finns i motionerna. Vi har i sak här i kammaren redogjort för vad som ligger bakom våra motionskrav. Jag kan inte komma fram till att det finns mer vetenskapligt material i utskottets majoritetsskrivning än i reservationerna. Jag vill t.o.m. påstå att det saknas betydande delar, inte minst när det gäller ozonskiktet. Jag finner att den uppläggning av diskussionen, som herr Larsson i Borrby gjort sig skyldig till, bara har valts i akt och mening att dra slöjor över några vanskliga uttalanden som bl.a. jordbruksministern har gjort. Jag skulle kunna ställa samma fråga till jordbruksministern som tidigare talare har ställt. Jordbruksministern har ännu inte dementerat sitt uttalande i tidningen Land, där han klart säger ifrån att ”åtgärder för att begränsa användningen av handelsgödsel är inte på minsta sätt aktuella, vare sig av miljöhänsyn eller för att dämpa produktionen av spannmål”. Det är kanske på tiden att jordbruksministern får lära sig att han inte bara är jordbruksminister utan också miljövårdsminister. Och det vore kanske även på tiden att han dementerade ett sådant här farligt uttalande. Begränsningar av användning av handelsgödsel är uppenbarligen nödvändiga — det har fakta visat oss.

Herr talman! Det var en intressant redovisning fru Theorin gjorde, och det är naturligtvis skrämmande att iaktta vilka mängder av föroreningar som man utsätts för. Jag har bara en liten försiktig fråga att ställa till fru Theorin: Har fru Theorin multiplicerat de här mängderna med siffrorna för vad som händer på några år? Har fru Theorin kanske rent av försökt multiplicera med 44 år för att se hur mycket man då uppnår? Jag ärlitet trött på att behöva fortsätta att ta avstånd från debattekniken. Jag väljer därför min egen debatteknik och bryr mig inte mer om försöken till misstänkliggörande, för det är inte detta det handlar om i vår mil jöpolitik. Låt mig bara säga: Det som riksdagen har att ta ställning till i den reservation som fru Theorin talar om kan jag hålla med om. Fru Theorin säger att kraftfullare åtgärder än hittills måste sättas in, och det tycker jag är alldeles riktigt. Det måste vi på allt sätt se till. Men när fru Theorin sedan gör gällande att hon citerar utskottsmajoriteten, som skulle ha sagt att inga ytterligare åtgärder behöver vidtagas när det gäller luftföroreningarna, så tycker jag att det sättet att citera är signifikativt för hela fru Theorins ambition i den här debatten. Jag vill gärna informera litet ytterligare om att efter det att vi inom utskottsmajoriteten gjort en lång uppräkning av alla de åtgärder som är på väg — däribland utredningar, försök till samlad bild och åtgärdsprogram —- Säger vi att med vad utskottet därmed anfört anser vi att det inte behövs några ytterligare åtgärder. Det är en väldig skillnad mellan det, fru Theorin, och att säga att utskottet har påstått att inga ytterligare åtgärder behövs. Det har vi inte gjort. Jag vill bara än en gång, herr talman, säga att utskottets majoritet har med nöje kunnat konstatera att väldigt många nya saker är på väg. Vi har förtroende för det, och vi är medvetna om att det som man inte hunnit med på de senaste 44 åren går det inte att klara på något halvår. Det tror inte fru Theorin heller i grund och botten, men jag har full förståelse för hennes sätt att agera av andra skäl.

Herr talman! Låt mig säga till utskottets värderade herr ordförande: Vi har inte några som helst förväntningar på den borgerliga regeringen vad gäller miljövårdsfrågorna. Vi har inte haft några förväntningar att ni skulle göra särskilt mycket under den korta tid som ni har suttit i regeringsställning, och vi förväntar oss inte att ni skall göra så mycket under den korta tid ytterligare som ni regerar. Vi känner ert agerande. Vi har haft diskussioner så många gånger här i kammaren och vet att så fort det är fråga om särskilt starka ekonomiska särintressen viker sig både centerpartiet och moderaterna. Den här diskussionen förde vi också när lagen om hälso och miljöfarliga ämnen antogs. Då var man från centern och moderaterna inte med längre. Då var det kemiindustrins intressen som de två partierna företrädde i den här kammaren. Nu säger visserligen jordbruksministern att man skall börja i stor stil med en övergripande analys, med långsiktiga mål och med generella tillämpningar. Jo minsann, vad man har lärt sig på de här månaderna! Det är inte små projekt som skall genomföras, och är det någonting som är allmänna ordalag, så är det just detta. Nej, de utsläpp som vi har kunnat konstatera i de senaste utredningarna lär oss dag för dag, vare sig vi sitter i regeringsställning eller befinner oss i opposition, att kunskaperna måste leda till politiska åtgärder för att man skall kunna komma till rätta med problemen. Vi kan gärna erkänna, herr Larsson i Borrby, att bilarna har fått ett alldeles för stort inflytande i svenskarnas liv och att de även medfört enorma miljöeffekter. De slutsaiser vi dragit av det är att man måste ta ett samlat grepp om såväl trafiksanering, kollektivtrafik, begränsningar, lagstiftning, skärpning av åtgärderna, såsom ett borttagande av blyet i bensinen. Vi har i vår motion redovisat ett förslag till ett åtgärdsprogram som den borgerliga majoriteten avvisat. Det finns i utskottets betänkande en redogörelse för de få utredningar som man säger sig ha i gång: om typbesiktningssystem, som jordbruksministern åberopade, om luftvårdsproblem i allmänhet, som man håller på att utforma direktiv till, och om ökningen av fordonstrafiken. Där står också ordagrant: ”Utskottet anser sig mot angiven bakgrund inte ha anledning att nu förorda några ytterligare åtgärder på förevarande område.” När vi känner till effekterna är det inte till fyllest att säga att det skall utredas mer. Vi vill ha konkreta åtgärder. Ni har fått ett förslag från socialdemokraterna. Ta fasta på den planen och det programmet och sätt i gång med åtgärderna! Då kan vi se effekter inom en relativt snar framtid.

Herr talman! Jag vill tillåta mig att i all stillhet göra några kommentarer, framför allt med anledning av den del av utskottets betänkande som berör bruket av handelsgödsel. I reservationen 1 i detta utskottsbetänkande har socialdemokraterna i jordbruksutskottet följt upp en del av en partimotion. Den oro som motionärerna och reservanterna ger uttryck för gäller generellt bruket av handelsgödsel och de risker detta kan medföra såväl från miljö som från hälsosynpunkt. Självfallet kan målen för ett förnuftigt bruk av gödningsämnen formuleras på olika sätt. Ett mål som rimligen borde ha hög prioritet är att vi tillför jorden vad växten behöver. Det är en regel för såväl tillräckligt som måttligt bruk av handelsgödsel i växtodlingen. Jag har fäst mig vid att det i reservationen endast tas upp de risker som användningen av handelsgödsel kan medföra. Helt oomnämnda i den socialdemokratiska motionen är de värdefulla effekter som bruket av handelsgödsel också ger. Tillförseln av växtnäringsämnen till jorden avser att ge jorden de näringsämnen som växten behöver för att kunna utvecklas på ett tillfredsställande sätt och ge en god skörd. Sveriges jordbruksareal har i ett längre perspektiv varit i minskande. Under en lång tid har också antalet yrkesverksamma människor i lantbruket minskat starkt. De yrkesverksamma i jordbruket, ca 4-5 96 av befolkningen, har nu följaktligen ett stort ansvar för landets livsmedelsförsörjning. I avtalet mellan jordbruket och staten finns en övergripande målsättning fastlagd som innebär att vår jordbruksproduktion skall bedrivas så att konsumenterna får tillgång till bra livsmedel till rimliga priser. I jordbruksavtalet finns dessutom uttalat att en del av ersättningen till jordbruket skall uttas i form av rationaliseringsvinst.

Att såsom socialdemokraterna här gör bara peka på skaderiskerna med användande av handelsgödsel ger enligt min mening en alldeles felaktig bild av förhållandena. Man frestas lätt tro att ett överbruk av handelsgödsel är en allmänt eller mycket vanligt förekommande företeelse. Så är emellertid inte fallet. Lika fel skulle det säkerligen vara att påstå att det aldrig förekommer. Den ökande, men ändå säkert välmotiverade, användningen av handelsgödsel är en produkt av flera orsaker. Låt mig bara peka på några. Den starkast bidragande orsaken torde otvivelaktigt vara samhällets hela tiden ökade effektivitetskrav på jordbruket. Hårda ekonomiska villkor för jordbrukaren och hans familj har också säkert bidragit till ökad användning av handelsgödsel. Till detta kan läggas växtförädlarnas insatser på området. Härvidlag har jordbruket kunnat erbjuda sorter med god stråstyvhet som har medfört möjligheter till betydligt högre bruk av handelsgödsel. Alltför hög användning av handelsgödsel är klart olönsam och torde för den skull inte för någon vara intressant. Då överanvändningen dessutom kan medföra miljörisker, kan det knappast råda några delade meningar om värdet av ett måttfullt bruk på detta område. För att sprida ökad kunskap om medlens risker liksom om deras olönsamhet vid överanvändning är det i det här avseendet bara att hoppas att den information som på olika sätt förekommer skall nå fram till dem det gäller. Herr talman! Då den socialdemokratiska reservationen så helt har kommit att präglas av oron för bruket av handelsgödsel, har jag funnit det angeläget att på det här sättet erinra om den stora betydelse som handelsgödseln har för vårt jordbruk, en användning som vi faktiskt inte nu är beredda att utesluta. För Sveriges jordbrukare är det helt klart att handelsgödseln utgör en väsentlig förutsättning för ekonomisk växtodling. Vi kan möjligen vara överens om att vi kan klara oss utan handelsgödsel, men till vilket pris för såväl folkhushållet som för näringens utövare! Herr talman! Jag vill göra ett par ytterligare kommentarer med anledning av den debatt som har förevarit. I den socialdemokratiska reservationen kan vi läsa att lämpliga metoder för att minska användningen av handelsgödsel skulle kunna vara lagstiftning, rådgivning och avgifter. Jag tror att det kan vara klargörande att kläda detta förslag i något andra ord. Det är alldeles givet att man mycket enkelt kan lagstifta om begränsning av bruket av handelsgödsel. Är man inte beredd att gå särskilt långt på den vägen, kan man komplettera en sådan lagstiftning med åtgärder mot användning av handelsgödsel, dvs. göra dess användning betydligt mindre intressant. De två åtgärderna kan förträffligt komplettera varandra. Var kommer då rådgivningen in i det sammanhanget? Ja, den bör rimligen sättas in för att förklara för Sveriges bönder att vad man genom lagstiftning och avgifter åstadkommit är till folkhushållets bästa och att de bönder som skall leva med detta får göra det bästa möjliga av situationen. Det är vad socialdemokraterna i dag har att erbjuda Sveriges bönder. Jag tycker att reservationen skulle ha kunnat innehålla en enda rad om att handelsgödseln också fört svenskt jordbruk framåt. Den har tryggat det svenska folkhushållet, gett oss livsmedel av en god kvalitet, eftersom vi inte har haft något överbruk, och tillräckliga mängder livsmedel. En något mera nyanserad syn på det här området hade gagnat debatten. Jag skall också med några ord beröra den ”nybörjaroro” som Svante Lundkvist talade om för en stund sedan och som skulle karakterisera den nya regeringens sätt att agera i de jordbrukspolitiska frågorna. Vad är det för ”nybörjaroro”? Ja, Svante Lundkvist talar om en avsaknad av beredvillighet till samarbete, som enligt hans uppfattning skulle vara ett tecken på nybörjaroro och på prestigetänkande. Låt mig påminna om den beredvillighet till samarbete som den socialdemokratiska gamla regeringen visade. Den var i den mån den förekom dikterad av helt andra skäl än de sakliga. Det var helt enkelt så att man under de två sista mandatperioderna inte hade egen majoritet i riksdagen. Då ökade av någon underlig anledning beredvilligheten till samarbete. Under den sista treårsperioden hade man inte ens med kommunisternas hjälp majoritet här i kammaren. Då ökade beredvilligheten till samarbete ytterligare. Sanningen är den att man då gjorde den bedömningen att önskemålet att sitta kvar i kanslihuset vägde litet tyngre än det politiska innehållet i sakfrågorna. Därför ökade beredvilligheten till samarbete. Man var då beredd att diskutera vissa sakfrågor för att få sitta kvar och regera under en mandatperiod då man inte hade eget underlag i parlamentet. Jag tycker att det inte var någon särskilt bra bild som Svante Lundkvist gav. Jag tycker rent av att debatten kunde ha varit den förutan.

Herr talman! Jag undrar hur man skall uppfatta herr Anderssons i Ljung resonemang när det gäller att förklara varför man inte tycker att det finns skäl att ta någon hänsyn till de synpunkter som vi för fram på frågor, som vi tidigare handlagt under regeringsansvar. Vi tycker att vi har ett ansvar rent sakligt för att försöka se till att det blir en kontinuitet i behandlingen. Är anledningen till att hänsyn till våra synpunkter inte tas den att de borgerliga befinner sig i en sådan klar majoritetsställning här i riksdagen att man därför bara kan vifta bort dem?

Herr talman! Jag vill bara säga att det var inte jag som tog upp den debatten utan jag replikerade gamle jordbruksministern därför att han tog upp den. Jag erinrade om det sakförhållande som rådde under den tid då han var en av regeringsledamöterna i kanslihuset. Och han vet säkert utmärkt bra vilka motiveringar som gällde under den tid då han var med och regerade.
Herr talman! Jo, det var herr Andersson i Ljung som tog upp den här debatten. Jag har hela tiden under debatten här i kväll försökt göra klar den inställning principiellt jag har till hur vi kanske måste arbeta även sedan det har skett en växling vid regeringsmakten, med hänsyn till att vi skall främja lösningen av vissa frågor som vi upplever att man liksom inte kan ta fatt i på nytt bara därför att man har fått en ny regering. Jag har tyckt att det finns anledning att säga att det är värdefullt att vi bidrar med erfarenheter som vi gjort under de gångna åren och att vi kan lägga fram förslag som kan bli till nytta för den nya regeringen, som den kan ta vara på om vi skall kunna fullfölja ett aktivt miljövårdsarbete. Fortfarande konstaterar jag att det uppenbarligen irriterar oppositionen att jag har den här inställningen. Man söker alltså konfrontation i stället för samarbete även i sammanhang där ett samarbete borde te sig naturligt.

Herr talman! Herr Lundkvist är en mera djärv och oförvägen herre än jag hade tänkt mig. Han är rent av litet dumdristig. Han påstår att jag öppnade den debatt som han tog upp med jordbruksminister Dahlgren för en stund sedan. Jag fanns inte i debatten vid tidpunkten, och det är ganska dumt att fortsätta den. Det allvar som vi känner i de här frågorna behöver inte sättas i fråga, men jag tycker nog att det än en gång finns anledning att påminna om jordbruksminister Dahlgrens uttryck God morgon, herr jordbruksminister - f.d. Ni har faktiskt haft en viss tid på er att komma de här problemen in på livet, och det var väl därför uttrycket präglades av herr Dahlgren för en stund sedan. Det är inte utan att jag till alla delar instämmer i hans uppfattning på den punkten.

Herr talman! Herr Andersson i Ljung hänvisade till den socialdemokratiska reservationen nr 1 i jordbruksutskottets betänkande och sade att lagstiftning, rådgivning och avgifter, det är det som socialdemokraterna har att erbjuda Sveriges bönder. Och jag tyckte mig skönja att 170 Låt mig då bara till herr Andersson säga att det är precis den typen av åtgärder som jordbrukets egna forskare, bl.a. redovisade i utredningen Vattenförorening från jordbruket i december förra året, kan tänka sig för att komma till rätta med de här problemen. Jag skall genom att anknyta till ett par undersökningar och med exempel från vardagslivet komplettera de synpunkter som tidigare redovisats av herr Lundkvist och fru Lundblad vad gäller kvävegödselmedels inverkan på vattenkvaliteten. Trots vad som sagts här tidigare av både jordbruksministern och jordbruksutskottets ordförande vågar jag med bestämdhet hävda att sambandet mellan en allt intensivare användning av kvävegödselmedel i jordbruket och allt högre nitrathalter i grundvatten och vattendrag har slagits fast i ett flertal vetenskapliga undersökningar. Flera av dessa undersökningar har genomförts av jordbruksintressena närstående forskningsinstitut. Som exempel på undersökningar av det här slaget vill jag nämna den rapport som utgavs av lantbrukshögskolan i december i fjol under titeln Vattenförorening från jordbruket. Rapporten fastslår inte bara nämnda samband och de olägenheter för människor och miljö som alltför intensiv kvävegödsling innebär. Den innehåller också synnerligen intressanta slutsatser om förhållandet mellan insatt gödselgiva och skördeutfall från både ekonomisk och kvalitativ synpunkt. Den uppfattning som i miljö och jordbruksdebatten ibland förs till torgs främst från centerhåll, att skördeutfallet skulle stå i direkt eller oinskränkt proportion till den kvantitet gödselmedel som tillförs jorden, finner inget stöd i utredningen. Förvisso kan man upp till en viss gräns förbättra skördeutfallet genom ökning av gödselgivan, men passerar man denna gräns — och det har visat sig att man alltför ofta gör det — innebär det inte bara att vattendragen och grundvattnet får ta emot en stor del av gödseln, utan följden blir också att varje ytterligare skördat kilo kostar alltmer. Övergödning är alltså inte bara en miljöolägenhet utan också ekonomiskt slöseri. I jordbruksutskottets betänkande nr 26 omnämns denna viktiga rapport bara i förbigående. Inte en enda rad ägnas åt rapportens slutsatser. Däremot ges i betänkandet upplysningen att man i en undersökning av 111 enskilda vattentäkter i Kristianstads län 1975-1976 bara i ett enda av sex undersökta områden inom länet kunnat påvisa ett klart samband mellan nitrathalt och åtgärder inom jordbruket. Samtidigt framhålls att en studie av cancerfrekvensen i länet, utförd i socialstyrelsens regi, inte påvisat något klart samband mellan dricksvattnets beskaffenhet och de undersökta sjukdomsfallen. Detta är enligt min mening en mycket lättvindig behandling av ett allvarligt problem. Låt mig börja med nämnda undersökning av nitratförekomsterna i enskilda vattentäkter inom Kristianstads län. Först och främst kan det konstateras att undersökningen är koncentrerad just till enskilda vattentäkter. Hur är förhållandena i kommunala vattentäkter, belägna inom odlingsområden? Därom vet vi ingenting. Vi har inga uppgifter, vi har inga undersökningar som tar upp sådana frågor. Sedan vill jag med ett par noteringar från undersökningen understryka att den ingalunda ger stöd för uppfattningen att det inte skulle finnas samband mellan nitrathalt och åtgärder inom jordbruket, vilken uppfattning gjorts gällande främst från centerhåll. Undersökningen slår sålunda fast, att det kan påvisas en klart högre nitrathalt i ett intensivt odlat moränmarksområde, där kvävetillförseln till åkermarken genom handelsgödsel är 75-80 kilogram kväve per hektar och där omfattande fastgödsel och flytgödselspridning samt bevattning förekommer. Det finns också en klar tendens att lätta jordar, dvs. jordar med god genomsläpplighet, uppvisar de högre halterna. Extrem kvävebelastning i ett av de undersökta områdena synes enligt undersökningen ge en allmän förhöjning av nitrathalterna i brunnsvatten. Nederbörd och konstbevattning i kombination med stark kvävegödsling anses ge högre nitrathalter. I sammanfattningen i nämnda utredning konstateras till sist att analysresultatens representativitet och relation till gränsvärdet, 50 mg per liter, kan vara beroende av analysmetod och anlitat laboratorium. Detta kan således vara anledningen till att stora skillnader i analysresultaten förekommit mellan olika brunnar belägna inom områden med likartade markförhållanden. I motion 519 har jag tillsammans med Grethe Lundblad föreslagit att åtgärder skall sättas in i syfte att komma till rätta med nitratproblemet, till att börja med i särskilt utsatta områden. Som exempel på sådana områden kan vi nämna Kristianstadsslätten och nordvästra Skåne, båda områden som karakteriseras av jordar med god genomsläpplighet, intensiv odling av framför allt potatis och en omfattande konstbevattning. Nordvästra Skåne, och då kanske framför allt Höganäs kommun, skulle vara ett mycket intressant undersökningsområde i ett sådant här sammanhang. De flesta undersökningar som gjorts av nitratförekomster gäller ju enskilda brunnar, men i Höganäs kommun har flera kommunala vattentäkter under en lång följd av år uppvisat nitrathalter omkring och mycket ofta överstigande gränsen 50 mg per liter. Flera tusen hushåll förses med dricksvatten från dessa vattentäkter. Barnfamiljer, bosatta inom berörda områden, har fått åka till andra kommundelar för att hämta dricksvatten — eller använda mineralvatten för matlagning till barn under ett år. Jag vill fråga: Anser jordbruksutskottets ordförande dessa förhållanden vara tillfredsställande? Flera års uppvaktningar hos de kommunalt ansvariga från allmänhetens sida och motioner från socialdemokratiskt håll har lett fram till att vattenreningsfilter nu kommer att installeras, till att börja med, i en av de berörda vattentäkterna. Men detta är ju egentligen att angripa symtomen och inte sjukdomens orsaker. Dessutom får investeringarna i vattenreningsfilter till följd att konsumentpriserna på vatten stiger. Det är kostnader som ju inte kan tas ut av alla hushåll, eftersom en stor grupp har egna brunnar. Det är vetenskapligt bevisat att nitrat under vissa omständigheter re duceras till nitrit i mag-tarmkanalen. Medicinsk expertis har också konstaterat att nitrit kan förorsaka ökad methemoglobinhalt i blodet, vilket i sin tur kan förorsaka sjukdomar hos framför allt spädbarn. Flerfaldiga djurförsök visar även att nitrit kan medverka till att cancerframkallande nitrosaminer bildas. Även om det ännu inte finns några klart bevisbara samband mellan nitrat och t.ex. cancer hos människor — undersökningsmaterialet är ännu inte tillräckligt omfattande på denna punkt — så borde ju blotta misstanken om att ett sådant samband kan finnas vara tillräcklig för att utredningar och åtgärder av det slag som socialdemokraterna i två motioner föreslagit skulle komma till stånd. s Men efter att ha lyssnat till den tidigare debatten finner jag att det är tydligt att man från borgerligt håll tar lätt på hälsoriskerna. Så är förhållandet också ute i många borgerligt styrda kommuner. Det är ju ändå så att kommunerna bl.a. genom hälsovårdsstadgan har möjlighet att ingripa mot nitratförekomster i vattentäkterna. I detta sammanhang vill jag erinra om att länsläkaren i Malmöhus län reagerat skarpt mot påstående från kommunalt håll att vatten med nitrathalter på 50 mg per liter utan vidare kan begagnas som dricksvatten. Jordbruksutskottets borgerliga majoritet sätter uppenbarligen, att döma av skrivningen i utskottsbetänkandet, stor tilltro till upplysnings och rådgivningsverksamhet som botemedel mot överdriven kvävegödning. Jag vill fråga om jordbruksutskottets ordförande har någon uppfattning om i vilken utsträckning hälsovårdsnämnderna sänder ut t.ex. broschyren Gödsla grödan — inte vattendragen, vilken utgivits av statens lantbruksinformation, till jordbrukarna. Mina erfarenheter i detta sammanhang är rätt nedslående. Jag vet exempel på kommuner med dominerande centerinslag som uttryckligen beslutat att inte sända ut denna broschyr till lantbrukarna, trots att naturvårdsverket rekommenderar detta. Det skulle vara intressant att veta om jordbruksutskottets ordförande har någon statistik eller annan dokumentation som pekar i motsatt riktning, dvs. om den här informationen verkligen når ut till berörda jordbrukare. Herr talman! Jag har med denna redovisning velat nyansera den ofta starkt förenklade bild som främst centerpartiet brukar måla upp genom att förringa betydelsen av de verkningar som övergödning inom jordbruket har på vattentäkterna. Centern vill ju gärna i olika sammanhang framställa sig som föregångare på miljöområdet. Mot bakgrunden av centerns negativa inställning till att åtgärder vidtages mot miljöolägenheter inom jordbruksområdet vågar jag påstå att vi här har fått ytterligare ett exempel på att centerns praktiska politik inte nått ända fram till partiets ibland något yviga och till intet förpliktande programförklaringar.

Herr talman! Om herr Silfverstrand vill behålla sina många här uttalade förutfattade meningar om vad andra tycker och tror, och särskilt vad centerpartiet vill, så kan jag inte hindra honom från det. Jag vill ändå varna honom litet grand, för han är illa informerad om vad som är på gång. För det första är det ett par tre yrkanden i herr Silfverstrands motion som redan är tillgodosedda då de gäller åtgärder som är allmänt praktiserade. Det kan vara litet bristande insikter — och det kan man förlåta - som gör att man klämmer fast sådana yrkanden. För det andra är det efter jordbruksministerns uttalande här i kammaren i kväll inte mycket kvar av reservationen, eftersom man där har uttalat sig för nödvändigheten av att skaffa sig en helhetsbild av vad användningen av handelsgödsel innebär på sikt. Jag har mycket noggrant följt undersökningarna och de undersökningsresultat som herr Silfverstrand så mångordigt beskrivit. Jag instämmer helt och hållet med herr Silfverstrand i långa stycken — han slår alltså in öppna dörrar. Sedan glider han plötsligt över i en litet försåtlig formulering som om alla bevis låg klara i undersökningarna. Det är tyvärr inte så, herr Silfverstrand. Det är klart vetenskapligt bevisat att vi har en nitratförekomst. Det är också klart vetenskapligt bevisat vilka obehagliga verkningar denna kan ha. Men det är inte riktigt så självklart som herr Silfverstrand antyder att det här finns ett samband med gödsling. Jag vill än en gång — jag vet inte för vilken gång i ordningen i kväll — säga att jag är bestämd motståndare till överdosering. Det finns ingen motivering för överdosering i något sammanhang, men jag vill också varna för glidande påståenden om samband — de finns inte. Om herr Silfverstrand i likhet med mig någon gång hade studerat jorden under 1975 och 1976 när dessa undersökningar gjordes hade han vetat bättre. Jordlagret i det län som herr Silfverstrand talar om består av en halv meter svart jord. Under det lagret finns två meter gul lera och därunder kalkstensskiffer. Den andra metern gul lera har under 1975 och 1976 varit torr som fnöske — det ryker när man gräver i den. Jag har naturligtvis väldigt intresserat efterlyst uppgifter om sambandet med den kväveförgiftning som det skulle röra sig om i dessa torra lager. Jag vill inte tillbakavisa uppgifterna om ett samband, men jag nämner än en gång att i stället för att det tidigare var ett naturligt kretslopp när det gäller föroreningar finns det nu en förfärlig mängd utsläpp från vattenklosetter som i många fall går direkt ut i grundvattnet.
Herr talman! Herr Larsson i Borrby har ett något halsbrytande sätt att argumentera. Å ena sidan medger han att det kan finnas ett samband mellan användning av handelsgödsel och nitratförekomster i vattnet. Å andra sidan säger han nej till försöksåtgärder i vissa särskilt utsatta områden som vi föreslår. Jag tycker att det är inkonsekvent. Det är tydligen väldigt svårt att med argument från jordbrukets egna forskare övertyga herr Larsson om de här problemen. Jag skall i alla fall våga mig på ytterligare ett försök. Exemplet härrör från ett symposium i Båstad i augusti förra året. Symposiet hade anordnats av Nordiska jordbruksforskares förening, som bör vara en för herr Larsson välkänd organisation. Man framförde i sammanhanget varningen: ”Jordbrukets miljöskadliga kvävegödslande kan inom en inte alltför lång tid tvinga fram hårda restriktioner.” Som arbetsunderlag hade de församlade forskarna och representanterna för flera olika miljöorgan den undersökning som gjorts i Stensån, vilken rinner ut i Laholmsbukten. Undersökningen visar ett skrämmande resultat. Ett hundratal jordbruk inom Stensåns s.k. nederbördsområde släpper ut stora mängder kväve i ån. Det sker dels genom stallgödsel som förvaras så slarvigt att den rinner rakt ut i ån, dels genom spridning av för höga mängder handelsgödsel på åkrarna. Detta har också bidragit till den svåra anhopning av alger som ingen badande i Laholmsbukten runt Stensåns mynning kunnat undgå att se. Denna algkoncentration bedömdes vid seminariet som ett av de värsta miljöproblemen över huvud taget i Sverige. Undersökningen ledde till resultatet att över 160 lantbruk i Stensåns närhet fick föreläggande från länsstyrelsen om åtgärder. Tyvärr kan man konstatera att det inte är alltid som sådana åtgärder vidtas — och herr Larsson är inte heller beredd att vidta några åtgärder med anledning av vår motion.
Herr talman! Jo, herr Silfverstrand, låt mig än en gång hänvisa till det uttalande som jordbruksministern gjort här i kväll och som jag instämmer i, där han säger att han är beredd att ta fasta på idén om vissa försöksområden. Det skall inte lyckas för herr Silfverstrand att försöka skapa en vrångbild av vad jag tycker, tänker eller avser i de här sammanhangen. Jag hävdar bestämt att jag kan bedöma det bäst själv. Herr Silfverstrand hänvisar till fall där anordningar för gödselhantering inte har skett lagenligt; men herr Silfverstrand, som tidigare här har åberopat kommunal erfarenhet, bör kunna medverka till att sådant beivras! Det kan knappast vara ett argument för ny lagstiftning att han tror sig kunna visa på fall där det sker lagöverträdelser. Låt mig än en gång avrunda debatten med att säga att det här är ett mycket viktigt område, som skall observeras. Det är välgörande att lyssna till det jordbruksministern säger i kväll — att vi på sikt måste få ett grepp, i större sammanhang, om alla dessa verkningar sammantagna. Dessutom, herr talman, skulle jag vilja erinra om att jag har talat om sambandet mellan användning av handelsgödsel och vattenföroreningar. Jag vill varna för antydningar om att sambandet är bevisat. Det är det inte! Det är möjligt att det finns ett samband. Jag har respekt för att det kan vara så, och det har jag sagt tidigare.
Herr talman! Herr Larsson i Borrby åberopade i sitt senaste inlägg ett uttalande från jordbruksministern, som skulle gå ut på att vissa åtgärder som föreslås i vår motion skulle kunna övervägas. Då skall väl herr Larsson samtidigt erinra sig jordbruksministerns uttalande i tidningen Land, där det framgick — och det är inte dementerat i kväll, det vill jag understryka — att han ansåg att det inte fanns några problem av det här slaget och att lagstiftning eller andra åtgärder med syfte att inskränka användningen av handelsgödselmedel var obehövliga. Det föreligger alltså en motsägelse här, och vi vet inte riktigt vilket av de här två uttalandena som vi skall hålla fast vid: Sedan tycker jag att det är ganska märkvärdigt att herr Larsson talar om antydningar om ett samband och anspelningar. Han tycks anse att det skulle vara någon form av debatteknik att försöka påstå att det finns problem inom jordbruket som inte existerar i verkligheten. Jag vill bara understryka att jag hela tiden här har åberopat undersökningar gjorda inom jordbruksområdet av jordbruket närstående intressen och forskningsinstitut. Herr Larsson har inte med ett enda ord dementerat — och heller inte bekräftat — de här undersökningarna. Jag vill avslutningsvis fråga om han tar avstånd från undersökningarna eller om han anser att det ligger någonting i dem.

Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet är att jag vill göra några kommentarer till det betänkande som nu föreligger och vad som där skrivs på s. 17-19 i en miljöfråga som har tilldragit sig stort intresse i Kronobergs län. Jag avser frågan om sjön Åsnens reglering och de skador som den s.k. F 66 har medfört för sjön. Som ansvarig för regleringen och för den framställning som låg bakom beslutet stod Södra Skogsägarnas AB. Redan första året konstaterades att man fick en sänkt vattennivå i sjön. Det har fortsatt även under de följande åren för att i somras kulminera i en vattennivå som var nästan en meter under den nivå som sjön hade före domen. Det är naturligt att den miljöförstöring som blev följden av vattendomen skapade en opinionsrörelse bland befolkningen vid Åsnen men även bland andra som ser sjön Åsnen som en möjlighet till rörligt friluftsliv och rekreation. Områdets värde framgår av att det har blivit klassat som ett riksintresse. De som ville slå vakt om miljön i detta område bildade en förening för att samordna en aktion för att få till stånd en omprövning av vattendomstolens dom. I början möttes de av hårt motstånd. De ansvariga hänvisade till att det regnade för litet, att förhållandena var onaturliga, m.m. I dag kan man konstatera att det är Åsnenföreningen som står som segrare i kampen för att få en ny vattendom.

Det är nödvändigt om ekosystemet skall kunna räddas. Medelvattenståndet har sedan tappningsplanen, F 66, trädde i kraft varit en halv meter lägre. Domen innebar därför en sjösänkning, men det sades det ingenting om i domen. I dag är vattenståndet över 1,39 m, dvs. en och en halv meter högre än det var när det var som lägst. Många som bor omkring sjön tycker att vattenståndet nu är vad det bör vara. Det första parti som tog klar ställning och ansåg att något måste göras i detta område var socialdemokraterna i Kronobergs län. Vi ordnade ett besök av förutvarande jordbruksministern Lundkvist. Han delade vår mening att något måste göras och tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utreda frågan och göra de nödvändiga undersökningarna. Socialdemokraternas inställning är ganska naturlig i ett sådant här fall, eftersom vi från vårt håll aldrig kan acceptera att enskilda vinstintressen får fördärva den miljö som är allas vår egendom. Vi socialdemokrater är också nöjda med att ett enhälligt utskott anser att det slutgiltiga beslutet skall förbehållas regeringen. På så sätt kan ett politiskt ansvar utkrävas, vilket är nödvändigt. Den nya vattendomen måste bygga på sådant material att samma felslut och samma fördärvande av sjön undviks när man nu går i författning om att ompröva den tidigare domen. Men det finns fortfarande en liten grupp strandägare som anser att man skall ha en sjösänkning i Åsnen. En förtroendeman inom centerpartiet och Lantbrukarnas riksförbund har skrivit till LRF:s juridiska avdelning och krävt vissa skärpningar i den nuvarande domen. Han går emot arbetsgruppens redovisade förslag och vill att sjön skall sänkas. Arbetsgruppen föreslår att högsta tillåtna vattenstånd blir 139,10 m. Härom skriver den nämnde företroendemannen: ”Detta är för högt, får icke vid något tillfälle överstiga 138,80.” Det skulle innebära att vattenståndet blev 26 cm lägre än i dag. Arbetsgruppen anser att medelvattenståndet skall vara 138,50 m. Det bör enligt den klagande icke överstiga 138,30 m. Han motsätter sig också att man genom att höja skiborden skall försöka hålla kvar vattnet i Åsnen så att man inte får det extremt låga vattenstånd som vi nu har haft.

Herr talman! Jag ämnar kommentera ett par punkter i jordbruksutskottets betänkande, där utskottet inte nått enighet och där det föreligger reservationer från de socialdemokratiska ledamöterna. Den första frågan gäller handelsgödsel. Där omfattar debatten bl.a. frågan huruvida jordbruket använder för mycket handelsgödsel, och detta har en expertgrupp inom jordbruksutredningen, den s.k. produktionsmålsgruppen, närmare belyst med utgångspunkt i lantbrukshögskolans s.k. bördighetsstudier. Försöksresultaten tyder på att om all användning av handelsgödsel skulle upphöra, så skulle hektarskördarna vid den odlingsinriktning vi har i dag sjunka till omkring hälften av dagens avkastning, dvs. till 1800-talets nivå. En sådan sänkning av hektarskördarna skulle sannolikt omöjliggöra den kreaturslösa drift som i dagens jordbruk är ganska vanlig. Konsekvenserna i övrigt är så pass svåra att bedöma att utredningsgruppen inte funnit det meningsfullt att göra närmare kalkyler med denna utgångspunkt.

En halvering av gödslingen skulle leda till ytterligare skördeminskningar. För flertalet grödor skulle hektaravkastningen sänkas med 20-25 96. Inkomstbortfallet för jordbruket — eller för samhället, om man vill uttrycka det så — skulle bli uppemot 500 milj.kr. räknat i 1974 års priser. Expertgruppens redovisning av konsekvenserna av minskad handelsgödselanvändning har inte givit jordbruksutredningen anledning att uttala någon mening om huruvida den nuvarande handelsgödselanvändningen är för hög eller för låg. Några sådana uttalanden görs inte heller i utskottets betänkande, framför allt av det skälet att det inte finns något underlag för sådana generella omdömen. Vad reservanterna närmast syftar till synes vara att det material som redan finns tillsammans med de undersökningsresultat som kommer att redovisas av bl.a. naturvårdsverket, socialstyrelsen, lantbrukshögskolan och skogshögskolan skulle tas om hand och bearbetas av en särskild utredning. Jag finner det knappast rimligt att en och samma utredning skall kunna hantera ett så omfattande material som det då skulle bli fråga om. Det skulle komma att gälla vattenlagen, miljöskyddslagen, lagen om hälso och miljöfarliga varor samt bestämmelserna i hälsovårdsstadgan. Den prioritering vi här bör göra är nog inte att tillsätta en ny utredning. Viktigare är att de forskningsresultat som redan finns och de resultat som kommer fram ur pågående undersökningar förs ut till de människor som berörs, och att de blir kända och beaktade. Den uppgiften tror jag inte underlättas i nämnvärd grad av en mastodontutredning som det måste bli fråga om ifall den skulle täcka så stora områden. Även när det gäller luftföroreningar från motorfordon vill reservanterna tillsätta en särskild utredning. I den motion som reservationen bygger på nämns avgaskontroll, gränsvärden för avgasföroreningar, trafikplanering, kollektivtrafik och sänkt blyhalt i bensin. Det handlar alltså om ganska många områden. Jag vill här, herr talman, gärna instämma i motionens syfte. Fru Theorin har ganska nyss redovisat allvaret i problemen med luftföroreningar. Men vill man nå resultat inom någorlunda rimlig tid, tror jag inte det är till fördel med en utredning som skall täcka så stora områden. Vad skulle det exempelvis tjäna till att låta en utredning syssla med blyhalten i bensin, när produktkontrollnämnden för fem veckor sedan har fastställt en tidsplan för att ytterligare minska blyhalten och med klart sikte på att helt ta bort blyhalten i bensin? Detsamma kan sägas om avgaskontrollen på bilar. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning, som redan nämnts i debatten, vilken skall föreslå bättre typbesiktning för bilar. Det måste rimligtvis även gälla bilarnas avgassystem. Nu vill reservanterna tillsätta en utredning som skall syssla med samma sak. Jag tror för min del inte att det skulle främja saken så att man snabbare åstadkom förbättringar. Därtill kommer att utskottet så sent som den 1 december förra året behandlade ett stort antal motioner, där även frågan om bilavgaserna fanns med. Då hänvisade utskottet i full enighet bl.a. till de redan skärpta kraven på avgasrening och till naturvårdsverkets riktvärden för luftföroreningar. Sedan dess har regeringen, som jag redan har nämnt, tagit initiativ till bättre bilbesiktning, och produktkontrollnämnden har tagit initiativ till att så småningom helt få bort blyet ur bensinen. Dessa åtgärder kan rimligtvis inte ha förstärkt behovet av nya utredningar på detta område.

Herr talman! Det är med anledning av herr Fagerlunds inlägg i debatten som jag nu tar till orda. Herr Fagerlund liksom övriga socialdemokrater i framskjuten ställning i Kronobergs län för den ensidiga argumenteringen att deras parti är det enda som har agerat i frågan om sjön Åsnen. Jag tycker det är en orättvis behandling mot de övriga partier som är representerade i Åsnenföreningen. De har varit goda företrädare när det gällt att försöka åstadkomma en högre vattennivå i sjön. Själv har jag uppvaktat den nuvarande jordbruksministern och bett om en omprövning av vattendomen. I den socialdemokratiska propagandan liksom i herr Fagerlunds inlägg här sägs att det är de som har att handha regleringen av sjön som har handlat illa, att det är de som har begått ogärningar. Men de handlar ju helt och hållet efter vattendomen. Alla länsbor, oavsett politisk tillhörighet, hoppas på en omprövning av domen och att det skall bli mer vatten i sjön Åsnen. Själv har vår Herre sett till att det är väldigt mycket vatten i Åsnen för tillfället. I förra veckan, när jag åkte utmed sjön, var det faktiskt översvämning i den. Stora områden av jordbruksjord låg under vatten. Många sommarstugeägare har tydligen trott att sjön aldrig skulle kunna höja sin vattennivå. Man har byggt ut bryggorna, och dessa ser man nu långt ute i sjön, herr Fagerlund. Så har det blivit genom vårfloden, och vattnet kommer givetvis i sinom tid att sjunka. Jag själv önskar inget hellre än att det blir en ny vattendom, som ser till att sjön Åsnens vattennivå blir sådan att Åsnen blir den tilltalande sjö som den tidigare har varit. Men kom inte och säg, herr Fagerlund, att det enbart är socialdemokraterna som har drivit den här frågan. Det har alla partier gjort. Titta exempelvis i centerns länsprogram inför 1976 års val, där vi tog upp Åsnenfrågan!
Herr talman! Jag sade att socialdemokraterna i Kronobergs län var det första länsparti som tog klar ställning i frågan om sjön Åsnen. Jag vet mycket väl att herr Bertil Johansson i Växjö vaknade 1976 i den här frågan. Till dess hade han varit en av dem som tyckte att det var bra och hävdade att det föll för litet regn. Det framgår också av hans anförande här. Han säger att det i dag är väldigt mycket vatten i Åsnen. Nivån ligger nu på 139,06 m. Annars brukar den vara 139,30 m, dvs. ca 25 cm högre. Men Bertil Johansson säger att i dag är det väldigt mycket vatten i Åsnen. Det är hans uppfattning om det hela.
Herr talman! Herr Fagerlund känner till att jag är mycket naturvårdsintresserad. Jag är ornitolog och går ofta längs Åsnens stränder och skådar fåglar. De senaste åren har jag med bedrövelse noterat sjöns vattennivå. Kom inte och säg att uppvaknandet skedde 1976 i och med att jag uppvaktade jordbruksminister Dahlgren. Det visste jag långt tidigare. Jag har verkat för att en annan tingens ordning skulle komma till stånd.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att herr Johansson i Växjö inte någon gång har tagit upp denna fråga i Sveriges riksdag. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Jag vill meddela att interpellationen nr 130 av herr Jonasson om hänsyn till det lokala sysselsättningsläget vid prövning av upphandlingsfrågor, vilken överlämnats till mig för besvarande, inte kommer att kunna besvaras inom den föreskrivna tiden. Jag avser att samråda med herr Jonasson om tidpunkten för besvarandet av interpellationen.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat budgetministern om vilka initiativ han ämnar ta för att komma till rätta med de orimliga effekterna för automathandeln i anledning av de nya enkronorna. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Enligt herr Johansson passar inte de nya enkronorna för handel i automater. Automatägarna skulle därför planera att bygga om automaterna, vilket måste vara en mycket orationell följd av att mynten enligt herr Johansson har tillverkats på ett mindre tillfredsställande sätt. Myntens metallinnehåll, vikt, diameter och prägel bestäms av regeringen, medan tjockleken bestäms av myntverket. fr.o.m. slutet av år 1976 präglas nya enkronor med konung Carl XVI Gustafs bild. För de nya enkronorna gäller samma krav i fråga om metallinnehåll, vikt och dimensioner som för de äldre enkronorna. De skall sålunda liksom hittills ha en diameter om 25 mm och en tjocklek av 1,88 mm. I båda hänseendena gäller en toleransgräns uppåt eller nedåt av” 0,08 mm. Enligt uppgift från myntverket tillverkades de äldre enkronemynten med en tjocklek som i regel låg i det undre toleransområdet, medan de nya enkronorna särskilt i början av tillverkningen låg inom det övre toleransområdet. Myntverket siktar givetvis på att inom toleransgrän 3 serna komma så nära det nominella måttet för tjockleken som möjligt och har nu undan för undan kunnat närma sig detta. Om en myntautomat har ställts in efter mynt som råkat vara slitna, kan det inträffa att nya mynt inte går att använda i apparaten. Försäljningsautomater, växelgivare och liknande utrustning bör givetvis anpassas både till den övre och till den nedre toleransgränsen för myntens dimensioner. Myntverket följer givetvis utvecklingen för att i samförstånd med automatägarna komma till rätta med eventuella problem. Det är emellertid endast några få automatföretag som har anmält till verket att nya enkronor inte passar i vissa automater. Några erinringar har icke framförts från vare sig postverket eller televerket. Inom ett av automatföretagen var man medveten om att mekanismerna i automaterna var alltför snålt inställda. I de allra flesta fall torde sådana automater kunna justeras utan större besvär eller kostnad. Vad jag nu har sagt visar att de nya enkronorna inte skall behöva leda till att automatägarna måste bygga om sina automater eller vidta andra ingripande åtgärder. Det finns därför enligt min mening inte anledning till något ingripande från regeringens sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Vi har alltså fått nya mynt, försedda med den nuvarande kungens bild, och det har jag noterat med intresse. Men det väckte inte så litet förvåning när man märkte, att tjockleken på de nya mynten inte var densamma som på de gamla. Det har förekommit flera tidningsartiklar, bl.a. från Jönköping, med uppgifter om att parkeringsautomaterna inte tagit emot de nya kronorna, och det har också redovisats siffror på vad det skulle kosta att göra om automaterna, så att de skulle passa för de nya mynten, och det var ingen liten summa. Jag kan också nämna att jag häromdagen blev tillfrågad uppe på klubbrumshyllan om jag hade några av de gamla kronorna, eftersom de nya inte gick att använda i automaterna där. Det är förvånansvärt att myntverket med den teknik som man har till förfogande inte kan göra nya enkronorsmynt med rätt tjocklek. Jag kan inte minnas att vi har haft några motsvarande problem tidigare. Jag tycker att det inte borde vara svårt för myntverket att göra enkronorsmynt med en tjocklek som ligger mellan det undre och det övre toleransområdet. Vi vet att det alltid är risk för fusk och att man därför måste vara noga med automaterna, och jag tycker att myntverket skulle ha tagit hänsyn till detta. Jag vill ställa en ytterligare fråga. Myntverket har präglat en upplaga av de nya enkronorsmynten med årtalet 1976. Man måste redan när man hade släppt ut den upplagan ha blivit medveten om att de här svårigheterna fanns. Nu har det kommit en upplaga med årtalet 1977. Det skulle vara intressant att veta om man vid framställningen av denna har tagit hänsyn till de besvärligheter som förekommit. Det är ju inte bara automatägarna som får problem. Det är även besvärligt för den enskilde individen när han finner, att de enkronorsmynt han har inte är gångbara. Jag tycker inte att vi skulle behöva uppleva sådant i vår tid.

388, och anförde: Herr talman! Fröken Hjelmström har — med hänvisning till en händelse som inträffat i Umeå — frågat mig om jag anser att det som hänt där är förenligt med de demokratiska traditioner som anses gälla i Sverige och om det är i överensstämmelse med den uttalade målsättningen att polisen skall främja ett gott samarbete med allmänheten. Enligt 2 § i polisinstruktionen skall polisen upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
Förra torsdagen gick ett hundratal poliser med hundar till attack för att ingripa mot en fredlig ockupation av Ålidhemskogen i Umeå. Många barn deltog i ockupationen, som föranletts av ett beslut om att skövla skogen, områdets enda kvarvarande grönområde, och i stället uppföra en skola. Samtliga lokala instanser har motsatt sig beslutet. Och i kommunfullmäktige har vpk röstat mot att skogen huggs ned.
Det åligger härvid polisen att bl.a. vidta de åtgärder som behövs när den allmänna ordningen och säkerheten har kränkts. Jag har låtit inhämta uppgifter från polisstyrelsen i Umeå polisdistrikt om den händelse som åsyftas med fröken Hjelmströms fråga.
Kommunstyrelsen i Umeå hade beslutat att under måndagen gå ut med en dörrknackningsaktion i bostadsområdet kring Ålidhemskogen, uppenbarligen ovetande om polismästarens beslut att med våld avhysa ockupanterna för att möjliggöra uppsättning av stängsel kring området och fällning av träden.
Enligt de upplysningar som erhållits ingrep polisledningen efter framställning från företrädare för bl.a. kommunens centrala byggnadskommitté och vederbörande entreprenör. Man begärde att polisen skulle lämna skydd för att arbetet med markplanering, framför allt skogsröjning, skulle kunna utföras. Det inträffade är nu föremål för justitieombudsmannens prövning.
Anser statsrådet att det som hänt i Umeå är förenligt med de demokratiska traditioner som anses gälla i Sverige, och är det i överensstämmelse med den uttalade målsättningen att polisen skall främja ett gott samarbete med allmänheten?
Man kan räkna med att händelseförloppet härigenom blir allsidigt belyst. Mot denna bakgrund anser jag att jag inte i dag bör uttala mig vidare i saken.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Det är emellertid synnerligen undanglidande. Händelserna i Ålidhem innebär en bankruttförklaring av demokratiska principer. Kommunalpolitikerna vägrar att ta hänsyn till den lokala opinionen. Alla partier i fullmäktige — utom vpk — satte sig över vad en majoritet av befolkningen i Ålidhem ansåg. Redan detta är en oerhörd nonchalans mot folkviljan. Ovanpå detta kommer så polisaktionen. Poliser från tre län kommenderas ut. 189 poliser med batonger, pistoler och kravallstaket går till angrepp mot en fredlig demonstration med många barn. Polismästaren i Umeå anklagar de demonstrerande för upplopp och uppvigling. Demonstranterna avfotograferas av en polisman som sedan offentligt förklarar att skälet till detta är att fotona kan vara ”bra att ha för framtida bruk”. Barn omhändertas enligt LTO-lagen utan att föräldrarna underrättas. Om polisens samarbete med allmänheten för att bistå föräldrar till utvecklingsstörda barn Och nu utbryter panik bland fullmäktigeledamöterna. Först vill ingen ta på sig ansvaret för aktionen, utan polismästaren förklarar att han ensam står för den. Är det möjligt, så innebär det de facto att vi redan har en stat i staten. Det innebär att politiska beslut aldrig kan omprövas utan att vi riskerar att polisen dessförinnan ryckt ut och med våld drivit igenom ett kanske felaktigt beslut. Det framkom senare och framgår av justitieministerns svar att centrala byggnadsnämnden varit i kontakt med polisen. Men fortfarande hävdas på sin höjd att aktionen är olycklig. Den är, herr talman, inte bara olycklig, den är ett brott mot alla de demokratiska principer man säger sig vilja hävda i detta land. Den är ett brott mot skolans målsättning att uppfostra eleverna till självständiga kritiskt tänkande människor med intresse för omvärlden. Justitieministern hänvisar till en kommande JO-prövning. Men justitieministern måste väl ändå kunna principiellt uttala sig i rättssäkerhetsfrågor av vitalt intresse för invånarna i landet. Jag vill därför ställa följdfrågor till justitieministern: Har polisen sådana befogenheter att den med våld kan föregripa en omprövning av politiskt fattade beslut? Anser justitieministern det förenligt med åsiktsfriheten att demonstranter avfotograferas? Anser justitieministern att händelserna är förenliga med grundskolans målsättning? Anser justitieministern att de åtal för uppvigling och upplopp som nu föreligger är förenliga med svensk rättspraxis? Bör verkligen LTO-lagen användas för att omhänderta demonstranter på det sätt som här skett?

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat statsrådet Troedsson om hon är villig medverka till att man inom landstingen allmänt anordnar arbetsteam som kan bistå föräldrar till utvecklingsstörda barn och genom kontinuerlig kontakt bidra till en så harmonisk och positiv utveckling som möjligt för dessa föräldrar och barn. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Psykiskt utvecklingsstörda och andra handikappade barns möjligheter att under uppväxttiden och senare i livet integreras i samhället och få samma villkor som andra barn är beroende av att deras föräldrar får samhällets stöd i skilda former. Föräldrarna behöver t.ex. information om barnets skada och dess följder. De behöver också utbildning, som anpassas efter barnets förhållanden, för att kunna främja dess personlighetsutveckling. Den första informationen till föräldrar som har fått ett psykiskt utvecklingsstört barn har en grundläggande betydelse. Innehållet i och formerna för sådan information behandlas i den av socialstyrelsen helt nyligen utgivna skriften Barnet ni fått. Den ingår i serien Socialstyrelsen anser. Den fortlöpande informationen till föräldrarna har till främsta uppgift att hjälpa dem att planera och genomföra träningen och övriga insatser för sitt barn. Sådan information och därmed sammanhängande verksamhet är en del av hemmavården inom omsorgerna. Socialstyrelsen har i november 1974 utfärdat råd och anvisningar om hemmavård för psykiskt utvecklingsstörda. Däri framhålls angelägenheten av att personalinsatserna inom denna vårdform ges en rationell och ändamålsenlig organisation. Den personal som behövs för vården bör därför bilda ett hemmavårdslag med uppgift att planera och följa vårdinsatserna. Laget bör bestå av kurator, arbetsterapeut, lekotekarie, logoped, lärare, psykolog och sjukgymnast. I laget kan även ingå t.ex. distriktssköterska eller sjuksköterska vid barnavårdscentral. Eftersom föräldrarna i praktiken svarar för den vardagliga träningen av barnen, särskilt de mindre barnen, är det angeläget att laget har fortlöpande samarbete med dem. Hemmavårdens andel av omsorgerna har hittills haft förhållandevis ringa omfattning. Insatserna i hemmen har framför allt gjorts inom ramen för undervisning. Det är svårt att förutsäga behovet av hemmavård inom de framtida omsorgerna. Socialstyrelsen räknar dock med att det behövs en ökning av verksamheten för barn under sju års ålder.

Jag anser det naturligt att frågan om behovet av en utveckling av biståndet till föräldrarna inom ramen för hemmavården eller på annat sätt beaktas vid en sådan utredning på omsorgsområdet. för att bistå föräldrar till utvecklingsstörda barn 10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
De utvecklingsstörda skall kunna integreras i samhället och få samma villkor som andra barn. Föräldrarnas stöd i dessa sammanhang måste vara ovärderligt. Då måste de också få den nödvändiga hjälpen från samhällets sida för att klara sin uppgift. Jag är uppriktigt glad över socialministerns positiva inställning härvidlag. Jag noterar det också som mycket positivt att socialministern i sitt svar så utförligt uppehåller sig vid informationen till föräldrarna. Det är där som det enligt min mening har brustit. Detta har försvårat många föräldrars möjligheter att ge sina handikappade barn den hjälp som dessa behöver. Socialstyrelsens anvisningar angående hemmavården i dessa avseenden har enligt min mening inte nått ut i den utsträckning som hade varit önskvärt. Vad socialministern nämner om hemmavårdslag, som skall planera och följa vårdinsatserna, låter mycket bra — förhoppningsvis kan dessa lag också bildas vid t.ex. våra sjukvårdsinrättningar. De har haft ringa omfattning hittills, vilket är beklagligt, då eftersläpningen på området är mycket stor. På många håll finns över huvud taget ingen hjälp alls att få för föräldrar till psykiskt handikappade barns utbildning. Jag skulle önska att de insatser på området som socialministern nämner skulle få en större spridning. Från ekonomisk synpunkt torde dessa insatser inte bli alltför betungande, och såvitt jag vet finns hos många vårdintresserade personer en utpräglad strävan att få göra mer för föräldrar som har utvecklingsstörda barn. Och det är inte bara för föräldrarnas egen skull som detta intresse finns — vårdpersonalen är också synnerligen mån om att se till barnens bästa. I sitt svar säger socialministern att hemmavårdens andel av omsorgerna hittills framför allt bestått av undervisning. Vidare nämns i svaret att föräldrautbildning ägnas särskilt intresse i barnomsorgens pågående arbete, speciellt när det gäller handikappade barn. Jag noterar detta med allra största tillfredsställelse. Herr talman! Jag skulle i detta sammanhang vilja ta upp en skrivelse från Sveriges dövas riksförbund liksom från Riksförbundet för döva och hörselskadade barns målsmän. Även om jag inte har berört denna skrivelse i min interpellation, tycker jag att den hör hemma i det här sammanhanget. Bl. a. krävs att särskilda resurser skall ställas till förfogande av samhället för att underlätta det döva eller gravt hörselskadade barnets kommunikationshandikapp. Nämnda förbund anhåller om stöd för sina krav hos socialdepartementet. Man anser bl.a. att speciella föräldrakurser på 14 dagar behöver anordnas årligen från det år hörselhandikappet upptäcks tills barnet avslutar sin obligatoriska skolgång. Jag skulle vilja vädja till herr socialministern att han hörsammar dessa önskemål, inte minst när det gäller att ge föräldrarna det nödvändiga Nr 125 stödet för att hjälpa sina hörselskadade eller döva barn. Många föräldrar Torsdagen den ställs inför utomordentligt svåra situationer när det upptäcks att deras 5 maj 1977 barn är hörselskadat. En omedelbar hjälp kan vara av ovärderlig betydelse — även i dessa sammanhang. Om vissa åtgärder Från nämnda förbunds sida har man vädjat om bidrag till kurser i = för att bistå föräldrautbildning när det gäller de döva och hörselskadade. Jag vill fråga — föräldrar till socialministern: Är inte dessa pengar väl använda? Kan man inte tänka = utvecklingsstörda sig att ställa dylika medel till förfogande? Jag vore tacksam, om so = barn cialministern kunde ge sin syn även på denna, som jag ser det, mycket angelägna fråga. Jag tror över huvud taget, herr talman, att föräldrarnas roll när det gäller handikappade barn borde mer än vad som nu sker diskuteras och åtgärdas. Av socialministerns svar framgår visserligen att man börjat uppmärksamma de här problemen, men samtidigt ger han till känna att verkliga kraftåtgärder ännu inte kunnat vidtas. Min uppfattning är att föräldrarna spelar en avgörande roll i dessa sammanhang och att de också måste få all tänkbar hjälp från samhällets sida för att klara den mycket svåra uppgift som de ställs inför. Jag vill, herr talman, trots att jag är mycket nöjd med det svar som jag har erhållit på min interpellation, ännu en gång fråga socialministern, om han är villig medverka till att större insatser görs på detta område.

Herr talman! Det är väsentliga frågeställningar som herr Börjesson i Falköping tar upp i slutet av sitt anförande. När det gäller gruppen utvecklingsstörda har det under den tid omsorgslagen har verkat — alltså från den 1 juli 1968 fram till nu — hänt ganska mycket, tack vare den lagens tillkomst. Därmed vill jag inte ha sagt att vi är färdiga. Just det som vi här har diskuterat, nämligen en ökad satsning på föräldrautbildning och föräldrastöd, är nödvändigt för att vi skall kunna klara en bättre hemmavård. Det är föräldrarna som behöver dessa stödfunktioner under hela tiden. Jag hoppas att vi skall kunna utöka denna verksamhet. Det skall bli intressant att se, när vi får in svaren från omsorgsstyrelserna och FUB, vilka synpunkter man har på utformningen av direktiven. Det finns ett stort engagemang för detta, och jag är personligen mycket intresserad av det. Den andra frågan som herr Börjesson i Falköping tog upp gällde den skrivelse som vi har fått från Sveriges dövas riksförbund. Den har helt nyligen kommit till departementet. Jag är angelägen att säga att det som herr Börjesson här tar upp är mycket kraftigt understruket i den proposition som har lämnats den här våren och som grundar sig på betänkandet Kultur åt alla. Utifrån den propositionen och barnomsorgsgruppens arbete tror jag att vi skall nå ett resultat som ligger nära det som herr Börjesson här har efterlyst. u för att bistå föräldrar till utvecklingsstörda barn Att i dag ta ställning i den konkreta frågan, som herr Börjesson vill, har jag ingen möjlighet att göra.

Herr talman! Allra först vill jag tacka för det kompletterande svar jag har erhållit. Jag begär inte att socialministern skall ta ställning till det konkreta förslag som här har framförts från Sveriges dövas riksförbund och Riksförbundet för döva och hörselskadade barns målsmän. Jag tog upp frågan därför att jag vid de kontakter jag har haft med föräldrar som har inte bara utvecklingsstörda barn utan också barn som är döva eller mycket gravt hörselskadade har fått det intrycket att de är i stort behov av undervisning och information. Att få ett utvecklingsstört barn eller ett barn som är dövt eller gravt hörselskadat måste vara en oerhört svår upplevelse för föräldrarna. De flesta av föräldrarna bör så snabbt som möjligt få hjälp att bearbeta sin situation. Tyvärr — och det är väl ingenting att sticka under stol med — har de flesta sjukhus ännu inte möjlighet att erbjuda den hjälp som det här kan bli fråga om. Utbildning i hur föräldrarna skall bete sig när det gäller vården av dessa barn är nödvändig. Utbildningen måste naturligtvis också paras med information. En föräldrautbildning för dessa föräldrar är absolut nödvändig om man skall kunna tillvarata barnens bästa och göra deras livssituation bättre. Det har hänt mycket, säger socialministern, under de senaste åren, sedan vi fick vår omsorgslag. Det är riktigt, men det återstår ganska mycket, herr socialminister. Det gäller naturligtvis för oss att påverka utvecklingen ur olika aspekter. Jag har också tagit del av den kulturproposition, grundad på betänkandet Kultur åt alla, som vi inom kort kommer att behandla här i riksdagen. Också den innebär ett framsteg för de grupper i samhället som vi måste se till att hjälpa — de handikappade. Vår målsättning måste ju vara att skapa ett handikappinriktat samhälle, ett samhälle inriktat för alla medborgare. Den målsättningen är vi överens om.
Herr talman! Jag är helt överens med herr Börjesson om den målsättningen, och den uppnår vi delvis genom ekonomiska insatser på olika områden — utbildning, information osv. En annan viktig del som inte har med ekonomi att göra men som är oerhört viktig är våra attityder till de handikappade. Under en tioårsperiod har det skett en väsentlig förbättring i det fallet, men väldigt mycket återstår att göra även där.
Herr talman! Jag vill kraftigt understryka att det har skett en förändring, men det återstår, herr socialminister, en bit på vägen till den attitydförändring som vi är överens om måste till för att dessa människor inte skall känna sig diskriminerade. Jag är mycket tacksam att vi kommit in på det här problemet.

Herr talman! Jag har att meddela att jag inte är i tillfälle att besvara en interpellation om jordbruksutbildningen i gymnasieskolan av herr Olsson i Sösdala inom föreskriven tid. Jag avser att besvara interpellationen den 23 maj.
Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att medverka till att ändra reglerna så att hemteknisk utbildning ger behörighet till barnskötarutbildning också fortsättningsvis. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. De barnskötarutbildningar om en eller två terminer som det här är fråga om är i första hand avsedda och därmed upplagda för vuxna sökande med praktisk erfarenhet av arbete med barn. För tillträde krävs därför att den sökande har fyllt 20 år. Övergångsvis t.o.m. höstterminen 1977 gäller att sökande med hemteknisk kurs kan antas det år den sökande fyller 18 år. Fröken Pehrssons fråga gäller om jag är beredd att låta denna övergångsbestämmelse gälla även fortsättningsvis. Med hänsyn till det sätt på vilket barnskötarkurserna är upplagda är jag inte beredd att föreslå någon förlängning av bestämmelsens giltighet. Hemtekniska kurser tillmäts dock meritvärde vid bedömning av de sökande. Detta förhållande kommer självfallet att bestå. Jag delar fröken Pehrssons syn på värdet av hemteknisk utbildning och jag vill i sammanhanget peka på att hemteknisk kurs är ett krav för tillträde till t.ex. vissa utbildningar framför allt inom storhushållsområdet och då ofta som ett något högre värderat alternativ till praktik inom området.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Anledningen till frågan var den osäkerhet som många ungdomar känner efter regeringsbeslutet 1975 om att hemteknisk kurs inte vidare kan ge behörighet till barnskötarutbildning efter vårterminen 1977. Fru Mogård har sedan meddelat att regeringen beslutat att sökande efter avslutad vårtermin 1977 också skall få behörighet för denna utbildning. Jag beklagar att statsrådet Mogård inte är villig att förlänga dessa övergångsbestämmelser. Det hade varit värdefullt om de hade gällt t. v. Det finns väldigt många anledningar till att dagens ungdomar söker sig till den konsumtionsutbildning eller hemtekniska kurs som exempelvis lanthushållsskolorna bedriver. Det kan vara att ungdomarna är osäkra i fråga om sitt yrkesval och vill ha en betänketid innan de söker in till gymnasieskolans linjer. Det kan också vara att kurserna ger grundläggande kunskaper för arbetsuppgifter i såväl hem och hushåll som i service och produktionsyrken. Den här utbildningen ger kunskaper som alla har behov och nytta av i framtiden. Det kan vara att ungdomarna är skol och läströtta. De behöver kanske byta hemmiljö och lära sig jobba med händerna. Internatet som skolform är också ett första steg ut i samhället — ett samhälle som ställer hårda krav på dagens ungdomar — och det är viktigt att det här första steget inte blir alltför svårt. Det är viktigt att man kan behålla den här utbildningen därför att det är så många ungdomar som har behov av den och som mot den bakgrund som jag här har skisserat önskar utbildningen. Det är också ytterligt angeläget att ungdomarna genom dessa kurser får behörighet till vidare utbildning. Det är därför jag har ställt min fråga, och jag noterar att statsrådet har samma positiva syn som jag på värdet av hemteknisk utbildning.
Herr talman! Ja, fröken Pehrsson, jag anser som jag har sagt att hemteknisk utbildning är värdefull och att flera borde få del av de kunskaper som där förmedlas. Som fröken Pehrsson säkert förstår är jag inte obekant med den oro som man på många håll känner för den hemtekniska utbildningen. Vad jag i mitt svar ville påpeka var att den tendens mot vikande intresse för det slaget av utbildning, som jag naturligtvis också känner till, torde vara föranledd av en missuppfattning, och den missuppfattningen kan vi väl hjälpas åt att ta död på, fröken Pehrsson.
Herr talman! Jag tackar för det senaste svaret. Det var ännu mer positivt än det tidigare, och jag är glad om jag kan hjälpa till att föra vidare den positiva uppfattning som statsrådet har i den här frågan.